Fru talman! Vi behöver alla våra handlingsplaner individuellt och på riksplanet. Polisen har handlingsplaner, ända ned på närpolisnivå. Det viktiga för oss är att se bredden i problematiken och inse att det som vi har att göra är att förebygga företeelser av det här slaget. Det handlar om värderingar och normer i vårt samhälle. Det handlar om att motverka segregation och utanförskap. Det handlar om att skapa bra uppväxtförhållanden för barn och ha en väl fungerande skola. Det handlar också om att ge stöd till dem som drabbas av de gärningar som de här grupperna utför. Det stödet behöver utvecklas. Vi behöver hjälpa dem av ungdomarna, och de är alltfler, som är beredda att lämna de här grupperingarna. Det är ingen lätt sak heller. Där har regeringen bidragit till att utveckla metoder för hur man ger den hjälpen. Och inte minst måste vi utveckla den lagstiftning vi har. Jag delar inte riktigt den uppfattningen att vi ska vara nöjda med den lagstiftning vi har. Det ska vi inte vara. Den kan faktiskt bli bättre. Ett exempel är det aktiva deltagandet i sådana här grupper som ägnar sig åt detta. Det är en svår juridisk fråga att hitta den rätta avgränsningen för att inte hota annat som är grundläggande värdefullt i vårt samhälle. Men det är en viktig uppgift för oss som ansvarar för lagstiftningen, för regeringen och riksdagen, att målmedvetet arbeta vidare för att säkerställa att det inte finns några luckor i vår lagstiftning när det gäller att angripa varje agerande, varje yttring av de här åsikterna. Åsikterna ska vi möta med argument. Men handlingarna ska vi beivra och förhindra.

Fru talman! I regeringens skrivelse 1998/99:132 lämnas en redovisning och utvärdering av Allmänna pensionsfondens verksamhet 1998. Vänsterpartiet yrkar i en motion till denna skrivelse att det behövs en näringspolitisk utvärdering av AP-fondens årliga placeringar. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till kommande förslag om AP-fondens mål, organisation och placeringsregler. Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter i utskottet har avgett en gemensam reservation mot majoritetens uppfattning. Fru talman! Ägandeförhållandena speglar maktförhållandena i samhället. Socialt och politiskt beskriver kapitalägande i alla former maktförhållandet mellan lönearbete och kapital. Vi vill att löntagare och offentliga institutioner på ett mer aktivt sätt ska engagera sitt långsiktiga sparande i näringslivet och därigenom utveckla en mycket mer aktiv ägarroll än hittills. Med fler aktiva och engagerade ägarintressen undviks såväl privata som offentliga monopol. Det är därför viktigt att t.ex. fackföreningarna bygger upp premiepensionsfonder som investeras i svenska företag och som har möjlighet att påverka till långsiktiga förbättringar för arbetstagarna i stället för att bara söka den bästa kortsiktiga avkastningen. Svenskt näringsliv behöver seriösa ägare med långsiktiga placeringshorisonter. Under senare år har utländska ägare och spekulativa intressen ökat sin ägarrepresentation i Sverige. Vi menar att det kollektiva sparandet och offentliga institutioner kan spela viktiga roller som såväl riskkapitalförsörjare som stabila och aktiva ägarintressen i näringslivet. AP fondernas placeringsrättigheter i aktier bör därför snarare utvidgas än begränsas. Fru talman! Om vi lyfter blicken för ett ögonblick kan vi konstatera att löntagare i flera länder börjar upptäcka att de via sina pensionsfonder och andelar i aktiefonder dominerar ägandet i världens storföretag. Världens samlade pensionsfonder äger mer än totalvärdet på världens tre största börser. I det perspektivet anser vi att engagemanget i ett långsiktigt ägaransvar är arbetarrörelsens och andra progressiva folkrörelsers mest strategiska fråga. Det finns med andra ord en potential som det gäller att använda. Det handlar alltså egentligen mer om brist på politisk vilja än brist på resurser. Fru talman! Sedan 1990 har vår AP-fonds tillgångar ökat från knappt 408 till 745 miljarder kronor. Den genomsnittliga avkastningen under den senaste femårsperioden har uppgått till drygt 10 %. Reglerna för hur AP-fondens medel ska placeras har emellertid varit förhållandevis snävt formulerade. Vänsterpartiet vänder sig emot att de olika AP-fondstyrelsernas placeringar varit helt dikterade av krav på hög avkastning, givet långtgående riskspridning och hög betalningsberedskap. Några andra motiv bakom placeringarna har man inte ansett vara nödvändiga. Den ensidiga fokuseringen på avkastningsmålet återspeglas också i regeringens skrivelse om Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1998. Trots att t.ex. sjätte AP-fonden har vissa, om än begränsade, möjligheter att investera i små och medelstora företag gör man inga näringspolitiska bedömningar när det gäller denna verksamhet. fondens placeringsregler innebär att en ökad andel av AP-fondsmedlen kommer att placeras i både börsnoterade och icke börsnoterade aktier. Fempartigruppen betonar att AP-fondens placeringar inte bör tillgodose t.ex. näringspolitiska eller sysselsättningspolitiska mål. För att begränsa risken för ett ökat statligt ägande i spåren av utvidgade möjligheter att placera fondmedel i aktier föreslår gruppen dessutom att AP-fondens ägarandel inte får överstiga ett röstetal motsvarande Fru talman! Vänsterpartiet delar inte alls den ideologiska och principiella uppfattningen som ligger bakom placeringsreglernas utformning. Vi vill i stället att AP-fondsmedlen i större utsträckning används för att möjliggöra en högre och uthållig tillväxt i svensk ekonomi. Vi anser att den viktigaste förutsättningen för att klara framtida pensionskostnader är att vi har en hög sysselsättning och låg arbetslöshet. För att klara det måste det finnas många framgångsrika små och stora företag. Det handlar också om att det bör ges förutsättningar för att utveckla en kunskapsintensiv och högt förädlad produktion. I detta sammanhang behöver vi också en väl fungerande offentlig sektor med bra skola, vård och omsorg. Ett starkt näringsliv förutsätter en aktiv och målmedveten näringspolitik. AP-fondsmedlen skulle i större utsträckning än i dag kunna utnyttjas för att möjliggöra en sådan näringspolitik. Det förutsätter i sin tur en mindre fokusering på gällande avkastningsmål och också färre ideologiska blockeringar i synen på statligt ägande i näringslivet. Fru talman! Avslutningsvis: Eftersom AP fondsmedlen kommer att placeras i både börsnoterade och icke börsnoterade bolag borde det rimligen innebära att AP-fondens årsredovisning innehåller en näringspolitisk bedömning av aktie och företagsplaceringarna. I dag finns inte ens någon ansats till näringspolitiska perspektiv på AP-fondens placeringar. Vänsterpartiet anser att det är ett krav som man utan större svårigheter skulle kunna infria, nämligen att redovisningen innehåller ett näringspolitiskt avsnitt. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation.

Fru talman! 1999 är ett viktigt år för alla äldre i hela världen. På tröskeln till ett nytt årtusende har FN beslutat att 1999 ska vara FN:s äldreår. Huvudtemat är Ett samhälle för alla åldrar. EU-kommissionen har uppmärksammat de kommande åldersmässiga förändringarna i Europa och har också - liksom FN - placerat äldrefrågan högt upp på dagordningen. Orsaken är befolkningssituationen i världen, dvs. att andelen äldre ökar mycket kraftigt. Vi var först i Skandinavien, och sedan kunde vi se detsamma i resten av Europa och USA. Vid mitten av det nya seklet blir det aktuellt även i resten av världen. Aldrig förr i världshistorien har vi haft en sådan ålderssituation som den som nu väntar oss. Detta ställer oerhört stora krav på världens alla nationer när det gäller äldreomsorg, sjukvård och pensioner. Vi kan vara stolta över att Sverige i många avseenden är ett föregångsland. Vi har kommit en god bit på väg i planeringen genom att vi beslutat om ett nytt pensionssystem som ger en långsiktig stabilitet. Inte minst det faktum att så många partier har kunnat enas om ett nytt pensionssystem har renderat internationellt erkännande. Fru talman! Stabila pensionssystem kräver långsiktig finansiering. Det är en av anledningarna till att vi här i dag debatterar regeringens skrivelse Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet för år Fonden tillkom som en följd av införandet av en allmän tilläggspension. Trots att 1960 års pensionsreform utformades som ett rent fördelningssystem, dvs. att varje års pensioner finansieras genom avgifter på den aktiva befolkningens inkomster under samma år, fann man det motiverat att en betydande fondbildning kom till stånd. Skälet till detta var dels ett samhällsekonomiskt intressen av att hålla uppe sparandet i ekonomin, dels ett behov av att bygga upp en buffert för att klara kortsiktiga skillnader mellan avgiftsinkomster och pensionsutbetalningar. Årets skrivelse är en sammanställning av fondstyrelsernas årsredovisningar, deras utvärderingar av den egna medelsförvaltningen och regeringens utvärdering av fondstyrelsernas förvaltning av fondkapitalet. Enligt Vänsterpartiet tecknas bilden av en i stort sett lysande fondförvaltning. Sedan 1990 har AP fondernas tillgångar ökat från knappt 408 miljarder till 745 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga nominella avkastningen har under den senaste femårsperioden uppgått till drygt 10 %, och ändå är man inte nöjd. Under våren 1998 beslutade riksdagen om ett reformerat ålderspensionssystem. En del av det reformerade ålderspensionssystemet ska utgöra ett fonderat system. Där kan varje blivande pensionär bestämma över placeringen av sina pengar. För dem som inte gör något val, s.k. icke-väljare, har det inrättats en särskild fond, premiesparfonden. Den förvaltas av en nyinrättad sjunde fondstyrelse inom AP fonden. AP-fondernas roll är också att utgöra en buffert inom fördelningssystemet. Ett reformerat ålderspensionssystem kräver också en reform av organisationen. De fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen har i somras kommit överens om placeringsregler och organisation för det nya fondsystemet. 1 januari år 2001 få en ny organisation och nya placeringsregler. Omläggningen syftar till att bättre anpassa AP-fondssystemet till det nya ålderspensionssystemet, att öka möjligheterna till en effektivare kapitalförvaltning och att långsiktigt förbättra avkastningsmöjligheterna. De nuvarande första-femte fondstyrelserna omvandlas till fyra lika stora, självständiga buffertfonder med identiska placeringsregler. Varje fond beräknas vid den nya organisationens start förvalta ett kapital på drygt 125 miljarder kronor. Tillsammans med sjätte fondstyrelsen beräknas AP-fondssystemets samlade kapital uppgå till ca 520 miljarder kronor totalt. Placeringsreglerna blir flexiblare. Ett huvudsyfte är att AP-fonden totalt sett ska kunna öka placeringarna i aktier, som långsiktigt visat sig ge en högre avkastning än obligationer. Vidare ges AP-fonden ökat utrymme att placera i utländska tillgångar i syfte att uppnå en bättre riskspridning av det förvaltade kapitalet. Avkastningen kan därigenom öka utan att risken i värdepappersportföljen ökar. Och, fru talman, här kommer Vänsterpartiets kritik in. I placeringsreglerna sägs att man inte ska göra näringspolitiska överväganden. Etiska och miljömässiga hänsyn ska tas utan att förvaltningsmålet åsidosätts. Vänstern vill att fonden i sin årsredovisning ska redovisa en näringspolitisk bedömning av sina investeringar. Om man läser i Ds 1999:38 AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet finner man på s. 9 målet för placeringsverksamheten. Där står det bl.a. att förvaltningen ska ske med utgångspunkt i AP-fondens åtagande gentemot alla dem som ska ha pension. Förvaltningen ska vara till nytta för de försäkrade. Så här står det: "De nya AP-fonderna föreslås få ett överordnat mål som innebär att en långsiktigt hög avkastning uppnås." Att det ska vara långsiktig placering innebär att AP-fonderna inte blir några spekulationsfonder, inte heller att man kortsiktigt lämnar företagsägande för att kurserna tillfälligt går ned. I och med att det rör sig om en långsiktig inriktning av placeringarna kommer fonderna att bidra till stabilitet i det svenska näringslivet, som på ett fördelaktigt sätt kommer att skilja sig från kortsiktiga pensionsfonder och spekulanter som nervöst går in i och ut ur företagen. Även om fonderna inte har ett näringspolitiskt mål, kommer de ändå att vara en positiv faktor för det svenska näringslivet genom att bidra till stabilitet och långsiktighet. Denna departementsskrivelse ligger till grund för en proposition som förväntas i november, så vi kommer att fortsätta att diskutera detta ärende då. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 6 och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Carin Lundberg om detta med långsiktig inriktning när man gör dessa placeringar. Är inte den bästa långsiktiga inriktningen att se till att vi har en hög sysselsättning och låg arbetslöshet och att också ha en redovisning utifrån näringspolitiska perspektiv i dessa placeringar? Är inte detta en bättre definition på den långsiktiga inriktningen av placeringarna än att bara tala i ekonomiska termer i form av stabilitet?
Fru talman! De pensionärer som jag träffar med anledning av äldreåret är väldigt angelägna om att få en bra pension. Det tror jag att också framtidens pensionärer kommer att vara. Därför är det viktigt att förvaltningen av pensionspengarna sker på ett långsiktigt sätt. Som jag sade kommer vi att fortsätta den här diskussionen, men jag kan tills vidare konstatera att även om man inte har det här näringspolitiska målet kommer fonderna ändå att vara en positiv faktor genom att de bidrar till stabilitet och långsiktighet.
Fru talman! Jag tycker inte att det ena utesluter det andra, utan jag tycker att det förslag och den syn som vi har redovisat är en utveckling av det långsiktiga ansvaret för att placera pensionspengarna. Jag hoppas att det svar som Carin Lundberg har gett innebär att man kommer att se även på denna möjlighet, så jag tar det som ett positivt svar.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3 behandlar socialförsäkringens personkrets. Regeringens förslag har gått ut på att göra lagstiftningen mer logiskt uppbyggd. Det är bra. Den svenska socialförsäkringen delas i framtiden upp i två delar, en del som avser bosättningsrelaterade förmåner och en del som avser arbetsrelaterade förmåner. Den första typen av förmåner finansieras av skattekollektivet, den andra av avgifter, arbetsgivar och egenavgifter. I och med att systemet är logiskt, skapar det också större möjligheter till flexibilitet och förändringar. Den del av försäkringen som gäller grundtrygghet finansieras av skattekollektivet och ligger i bosättningsdelen. De arbetsanknutna systemens avgiftsfinansiering kan, om man vill det, specialdestineras mer än i dag. Avgifter och förmåner kan knytas närmare samman i högre grad än i dag. Försäkringsgrenar kan läggas samman eller delas upp, också det utan större tekniska svårigheter. Den nya uppbyggnaden av socialförsäkringssystemet ger således flexibilitet. Sedan - och det är en helt annan sak som inte ska diskuteras i dag - kan det finnas mycket stora politiska skiljaktigheter om behovet av förändringar och om hur eventuella förändringar bör ske inom de olika systemen. Med dessa ord har jag velat stryka under att det är en bra teknisk förändring som regeringen föreslår. Vi ansluter oss helt till de nya principerna. Det finns dock vissa smärre problem och skönhetsfläckar som påtalats i olika motioner. När det gäller biståndsarbetare uppkommer praktiska problem vad gäller bosättningen. Det vore orättfärdigt att använda sig av det generella bosättningsbegreppet för denna grupp av personer. Det förutsätts inte heller i förslaget. För biståndsarbetare anställda av Sida gäller att den utsände med familj behåller sin bosättning i fem år, medan endast tre år ska gälla för biståndsarbetare utsända av frivilliga organisationer. Detta utgör en orättvisa och faktiskt en onödig orättvisa. I princip är kontrollen lika god i de två fallen och dessutom kommer pengarna från samma källa. Vi moderater anslöt oss vid utskottsarbetet till kristdemokraternas motion, där man hade uppmärksammat en brist i propositionen. I socialförsäkringsutskottet finns ganska många ledamöter från Skånebänken. Vi har under många år uppmärksammats på de problem som gränsgångarna i Skåne träffar på vad gäller socialförsäkringen och beskattningen. I Danmark tar man inte ut socialförsäkringsavgifter. Det gör man i Sverige. Dessutom har försäkringarna delvis olika utformning. Systemen passar helt enkelt inte samman. I utskottets betänkande erkänner man problemen och redovisar också utförligt - vilket jag ska ge en eloge för - vad som gjorts för att komma till rätta med förhållandena. Det är bra, men det gäller faktiskt att trycka på ytterligare. För att arbetsmarknaden nere i Öresundsregionen ska fungera integrerat när bron är färdig krävs det att Sverige och Danmark finner bättre lösningar än vad vi har i dag. Ett förslag kunde vara frivillig rätt till val av vilket system man vill tillhöra. Det föreslås nu i en proposition från regeringen vad gäller beskattningen av anställda ombord på färjor, tåg, m.m. som går mellan Sverige och Danmark. Detta är en nyhet. Detta vore kanske en modell att bygga vidare på. Att vi moderater inte nöjde oss med utskottets skrivning, vilket vi hade kunnat göra, kan tyckas petigt. Men vi anser att det är utomordentligt viktigt att vi finner bra och praktiska lösningar av problem som vi alla tycker är mycket besvärliga. I ett sådant fall har faktiskt de som företräder regeringen och de som företräder oppositionen lite olika roller. Vi ska trycka på regeringen. Vi kan höja rösten lite mer och understödja näringslivet och regionala politiker oberoende av parti som snabbt vill finna praktiska och bra lösningar. Jag tror att det är väldigt viktigt. Vi ska nämligen komma ihåg att den stora bromsen inte är vår regering utan snarare den danska regeringen. Jag yrkar bifall till reservation 4. I reservation 5 begär vi moderater något mycket självklart, nämligen att personer som råkar bli sjuka inom EU och behöver vård utsätts för minsta möjliga byråkrati. Våra turister ska inte behöva packa ner en särskild blankett som de ska använda om de har oturen att behöva söka läkarvård. Pass eller annan legitimationshandling borde räcka.

Fru talman! Det är med något blandade känslor som jag ställer mig i denna talarstol i dag. Betänkandet som behandlas är en redovisning av utskottets synpunkter på regeringens proposition som klargör många frågor inom socialförsäkringens personkrets med dess nya regler. Det är positivt att vi får tydliga regler angående bosättning och arbete som bas för olika förmåner inom systemet. Men propositionen har också missat i några för oss kristdemokrater väldigt värdefulla lagtexter. Det gäller bl.a. en rättvisefråga mellan biståndsarbetare som är statligt anställda och det kanske största antalet, nämligen alla som jag vill företräda i denna debatt, de som är anställda av enskilda organisationer. Det gäller olika samfund, ideella organisationer och liknande som under många år gjort betydande insatser i många av våra fattigaste länder. Det är tacksamt och glädjande att propositionens förslag avseende bosättnings och arbetsbaserade regler är förnyade, att man inte längre ska kvalificeras efter hur länge man har bott i Sverige för att få del av t.ex. garantibelopp och olika bidrag. Om bosättningen i Sverige avser att vara mer än ett år gäller att alla är lika i form av bidragsmottagare. Detta redogjorde Margit Gennser för, och jag ställer mig bakom det. På samma sätt är det med de arbetsbaserade förmånerna som gäller omedelbart vid anställning, fr.o.m. den första dagen av anställningen under förutsättning att avsikten är att anställning och vistelse ska vara mer än ett år. Kristdemokraterna har i motion Sf18 motiverat kraven på en rättvis reglering av förmånerna som baseras på bosättningsbegreppet. Fru talman! Jag vill redan nu yrka bifall till reservation 3 under mom. 3. Utöver det som känns bra med nya och fasta regler konstaterar jag med blandade känslor också att det finns nya regler som kommer att sätta grundmurade värderingar ur spel. Sverige har under många år utmärkt sig genom att vara ett föregångsland beträffande rättvisa och solidaritet. Vi vill att alla människor ska ha lika rätt avseende såväl förmåner som möjligheter att påverka sin ekonomiska situation. År 1985 flyttade jag hem till Sverige efter fem års biståndsarbete i Rwanda. Min hustru och jag hade då arbetat med att bygga upp en sekundärskola och skolsjukvård. Dessa insatser delfinansierades bl.a. tack vare medel från Sida som kanaliserades genom Efter dessa år kändes det märkligt att komma hem till Sverige och informeras om att vi var utförsäkrade. På den tiden fanns det varken arbetslöshetsersättning eller sjukpenning att erhålla, eftersom vi hade varit utomlands i frivilligorganisationers u-landstjänst. Om vi hade varit anställda inom Sida eller UD hade reglerna varit helt annorlunda. Vi hade med all sannolikhet haft motsvarande svenska löner. Vi hade även haft socialförsäkringens olika förmåner. Nu hade vi, liksom många gör än i dag, arbetat för en lön motsvarande mottagarlandets kostnadsläge, vilket i uländerna är avsevärt under vår svenska kostnadsnivå. Jag ska emellertid inte beklaga mig här och nu. Beslutet var ju vårt eget. Men vi kände till förutsättningarna och tecknade därför egna försäkringar så långt som det gick att ordna. Hur ser det då ut i dag? Hur är det för dagens biståndsarbetare? Många svenskar reser varje år till olika länder för att på ort och ställe arbeta med bl.a. rättvisa och solidaritet. Det är inte endast biståndsarbetare från kyrkor, utan många andra frivilligorganisationer skickar också folk till olika länder med skiftande behov. Allt från byggnationer av vägar och bostäder till utbildning inom teknik och sjukvård samt värderingar såsom jämlike och respekt för oliktänkande är grund och målsättning för osjälviska insatser. Många människor ger allt och offrar svensk trygghet till förmån för behövande människor i länder som står under utveckling. Många avsätter flera år, ja kanske rent av hela sin yrkesverksamma tid på biståndsarbete med hopp om att själva få uppleva att rättvisan kommer dem själva till del i form av pension och andra sociala förmåner. Men döm om deras förvåning när biståndsarbetare som inte är anställda av Sida eller staten ska särbehandlas. Efter många år med betydande biståndsinsatser från Sverige borde vår lagstiftning följt med i utvecklingen för denna personkrets och således kommit längre i fråga om rättvisa inom socialförsäkringens regler. Fru talman! Kristdemokraterna vill i enlighet med vår motion att regeringen ska klargöra skillnaderna mellan socialförsäkringens sätt att se på bosättningsbegreppet och folkbokföringens bosättningsbegrepp. Det råder, som utskottet skriver, inte full kongruens mellan dessa båda myndigheters olika sätt att se på begreppet. Det får inte heller råda någon skillnad när det gäller dem som ska komma i åtnjutande av förmånerna. Anledningen till att vi anser det vara rätt med en förklaring är att man inte ska hamna i oklarhet om vad som gäller vid studier och arbete i utlandet när vistelsen ligger runt tolv månader. Vad kommer att gälla vid längre tid än tolv månader, och vilka förmåner gäller om man varit utomlands färre än tolv månader? Kristdemokraterna anser att regeringen bör komma med en tydligare text av vad som ska gälla för människor som är i utlandet under ett år eller studerar utomlands under ett år. Angående särskilda personkategorier är det anmärkningsvärt att regeringen tillåter sig att skilja på dem som anställts via enskilda organisationer och dem som anställts som statliga biståndsarbetare. Det handlar i många fall om ekonomiska medel från samma källa, nämligen statsbudgeten men som kanaliseras på olika sätt till biståndasarbetare och slutligen till mottagarlandet. Propositionens förslag och även betänkandet behandlar inte dessa båda grupper lika, och detta är inte rättvist. Det är diskriminerande av dem som anställts av och arbetar med stöd från kyrkor och andra liknande enskilda organisationer. Det berör människor som osjälviskt beger sig till u-länder och avstår från andra trygghetsfaktorer till förmån för behövande människor i utvecklingsländerna. Bakom dessa människor finns en drivkraft att hjälpa dem som lider stor nöd på det som för oss är självklara grunder i livet. Deras insatser och effektiva användning och handläggning av begränsade resurser borde snarare uppmuntras än, som aviseras i förslaget, begränsas när det gäller deras sociala förmåner. Fru talman! Enligt betänkandet ska särskilda persongrupper omfattas av utsträckt giltighet av socialförsäkringen vid utlandstjänstgöring. Den som av statlig svensk arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för dennes räkning ska under hela utsändningstiden, utan tidsbegränsning, omfattas av såväl den bosättningsbaserade som den arbetsbaserade försäkringen. Detta gäller även medföljande familjemedlemmar. Om nu samma personer väljer att utföra samma arbete i samma land men med en enskild svensk organisation som arbetsgivare, drabbas de av en betydande orättvisa. Helt plötsligt ska man - det gäller kanske inte alla - trots förbättringar till fem års utlandstjänst ändå tvingas att lämna mottagarlandet och tjänsten innan femårsgränsen har passerats. Vad är det som säger att alla projekt som administreras av kyrkor och enskilda organisationer kan stå klara inom den tiden? Statliga biståndsprojekt drabbas inte av dylika begränsningar. Det måste vara samma spelregler på hela spelplanen, annars provocerar vi fram en orättvisa som är osund. Jag erinrar mig att det under mina fem år i Rwanda var möjligt att betala in en ATP-avgift motsvarande svensk lön. Detta var mycket tacknämligt eftersom många av oss endast fick lön i relation till mottagarlandets kostnadsläge. Lägre löner betalades för att pengarna skulle komma fler till del. Om vi nu ser på förhållandena i dag, borde rättvisa råda mellan dem som är anställda av en statlig svensk arbetsgivare och den som har enskild organisation som arbetsgivare, men så är det inte. Det finns en femårsregel som drabbar alla biståndsarbetare med enskilda organisationer som arbetsgivare. Det tycks inte ha någon som helst betydelse att såväl Riksdagens revisorer som Sida framhåller att dessa enskilda organisationer, samfund och kyrkor gör en betydande insats och är synnerligen kostnadseffektiva. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att här kan man inte finna några demokratiska och solidariska rättigheter. Även i den nya lagen ska man helt plötsligt straffa dem som hängivet offrar sig och flera av sina bästa år i biståndsarbete. I stället för bestraffning borde de premieras med en högre grundpension eller åtminstone en lika hög garantipension och samma försäkringar som gäller övriga svenskar i den nya socialförsäkringslagen. Skattefinansierade förmåner får inte skilja beroende på om man arbetar utomlands med anställning i ett svenskt företag, en kyrka eller ett samfund eller om man har en statlig svensk arbetsgivare. Vad blir då sammanfattningen?

Fru talman! Margit Gennser och Kenneth Lantz har på ett tydligt sätt beskrivit vad det här betänkandet innehåller. Jag tänker inte uppta kammarens tid med att fylla på den biten. Jag kommer däremot att lyfta fram det som vi i Centerpartiet inte är nöjda med i det här förslaget. Vi tycker att stora delar av det man föreslår är bra, men vi saknar en viktig komponent i det här betänkandet. Vid flera tillfällen har vi motionerat om att vi vill ha en trygghetsreform som ska innehålla en arbetslivsrelaterad försäkring för sjukdom, arbetslöshet och förtidspension. Den offentliga utredning som ligger till grund för den här propositionen heter En lag om socialförsäkringar, SOU 1997:72. I den föreslogs att även arbetslöshetsförsäkringen skulle ingå i den sammanhållna socialförsäkringen. Nu valde regeringen att inte ta med den. Jag vet att det finns remissinstanser som har kritiserat förslaget. Det finns också de, t.ex. Lagrådet, som satte frågetecken för att man inte tog med den i det här förslaget. Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att vi har ett trygghetssystem som gäller för alla. Arbetslöshetsförsäkringen är ju en frivillig försäkring, men vi tycker att det är viktigt att alla får del av ersättningar från det trygghetssystem som samhället ska stå för. I motioner från den allmänna motionstiden och även i en motion nu har vi lyft fram detta. Vi tycker att trygghetsförsäkringen vid arbetslöshet ska vara allmän och obligatorisk. Ersättningen vid arbetslöshet ska vara en generell trygghet som omfattar alla personer som har kontakt med arbetslivet. På en alltmer tudelad arbetsmarknad finns det risk för att s.k. fripassagerarproblem uppstår, dvs. att vissa arbetstagare inte tecknar den frivilliga försäkringen och därmed inte bidrar till finansieringen av den. Det gör att alla människor inte har samma rättigheter som de som har varit förutseende nog att teckna en sådan här försäkring. Vi kan finna problem i andra länder där man väljer att förlita sig på frivilliga försäkringar inom socialförsäkringens ram. Regeringen brukar kritisera förslag om frivilliga försäkringar på det sociala området. Därför är vi kritiska till att regeringen inte har valt genomföra de intentioner som fanns i utredningen.

Den arbetslöshet som vi har i samhället har bidragit till att alltfler människor står utanför den generella välfärden. Det illustrerar tydligt bristerna i det välfärdssystem vi har. Dagens socialförsäkringar är avsedda att ge ekonomisk trygghet till alla. Men i stället har beroendet av behovsprövade socialbidrag ökat. Statens uppgift bör vara att se till att människor har en grundläggande trygghet i de fall man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan orsak inte kan delta i arbetslivet. Vi i Centerpartiet föreslår alltså en samordnad trygghetsförsäkring. Vi hade hoppats att även arbetslöshetsförsäkringen skulle ha ingått i det förslag som vi behandlar i dag. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1 i det här betänkandet. Jag yrkar också bifall till reservation nr 3 där Kenneth Lantz fint har beskrivit villkoren för biståndsarbetare och den femårsgräns som där gäller.

Fru talman! Den proposition vi nu diskuterar berör en synnerligen central fråga, nämligen vilka som ska anses ingå i de socialförsäkringar vi har. Jag tycker att det förslag som har lagts fram har stora fördelar. Det har ju också vunnit bred anslutning inom utskottet. Det är klara och tydliga huvudregler som nu slås fast. Det är bra att det har tagits fram, och det är bra att vi i dag kan fatta beslut om det hela. Jag tänkte något uppehålla mig vid de två punkter som jag har berört i samband med en reservation och ett särskilt yttrande. Det handlar om frågan om biståndsarbetarna och frågan om arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget innebär en förbättring även för de biståndsarbetare som är anställda av kyrkor och enskilda organisationer. Det är ju bra. Nu utvidgar man det hela till fem år. Däremot har vi tyckt att det ligger en hel del i den motion som har väckts av Kristdemokraterna som säger att man ska ha samma regler som för dem som är anställda av Sida. Därför ställer vi oss bakom den motionen i en reservation som skrivits under av flera partier. Det bör kunna vara samma villkor på den här punkten. Trots förbättringen, tycker vi att man kunde ha tagit steget fullt ut. Detta gör att jag vill ställa mig bakom bifallsyrkandet till reservation nr 3. Sedan har vi den intressanta och väsentliga frågan om var arbetslöshetsförsäkringen hör hemma. Det är vår uppfattning att den bör vara en generell försäkring, en försäkring som omfattar samtliga. Däremot tycker vi att den har klara skillnader mot sjukförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring på ett sätt som sjukförsäkringen inte alltid kan vara eftersom man inte alltid kan komma åt det som är orsaken till att man får ersättning. Vi har därför tyckt att det fanns anledning att i särskilt yttrande något snudda vid den fråga som Centerpartiet kommenterar i sin reservation. Man vill lägga samman försäkringarna och såvitt jag förstår ha samma regler för dem som för dem som har inkomstbortfall. Vi har dessutom en i förhållande till Centerpartiet i hög grad avvikande mening i frågan om försäkringarna ska innehålla något slags grundtrygghetsmodell. Vi tycker att socialförsäkringarna ska utgå från inkomstbortfallsprincipen. Fru talman! Vi har flera gånger i motioner här i kammaren lagt fram förslag om att få till stånd en modell med tre stora försäkringar - en som gäller sjukdom, en som gäller arbetslöshet och en som gäller förhållandena efter det att man har slutat arbeta på grund av ålder. Det finns skäl för att de ska vara väldigt självständiga i förhållande till statsbudgeten. Fru talman! Vi återkommer till de frågorna i andra sammanhang.

Fru talman! Som nämnts står ett enigt utskott bakom propositionen. Några av partierna har dock reserverat sig mot vissa detaljer. Den nuvarande svenska socialförsäkringen bygger på principen att försäkrade är de personer som är bosatta här i landet och inskrivna hos försäkringskassan. Bosättning ger rätt till vissa förmåner, som t.ex. folkpension och barnbidrag. För rätt till andra förmåner som sjukpenning och inkomstgrundad folkpension krävs också förvärvsarbete. Lagen om allmän försäkring, AFL, har länge haft den centrala platsen i det svenska socialförsäkringssystemet. Här regleras bl.a. sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Det är dock inte alltid enkelt för den enskilde att uttolka socialförsäkringarna och veta exakt vilka regler som gäller, eftersom förmånssystemen är komplexa, men ambitionen med dagens förslag är att de ska göras tydligare. Det har hittills lagts ned ett stort arbete på att förbättra, förenkla och effektivisera reglerna i våra socialförsäkringssystem. Nu går vi vidare och samlar alla socialförsäkringar i en speciell lag, socialförsäkringslagen, med enhetliga försäkringsvillkor för likartade förmåner. Dagens system, som baseras på att människor ska vara inskrivna hos försäkringskassan, slopas och ersätts av arbets och bosättningsbaserade förmåner. Jag ska säga något om den nya försäkringens huvudprinciper. För det första: Vem ska anses vara försäkrad? Det är den person som ingår i den personkrets som skyddas av de trygghetssystem som finns i den nya socialförsäkringslagen. Det är bosättning i Sverige respektive arbete i Sverige som är utgångspunkten för att man ska få tillgång till socialförsäkringarna. Det innebär att inte vare sig svenskt medborgarskap eller att vara inskriven hos försäkringskassan längre ska vara försäkringsvillkor. För det andra: Vilka är socialförsäkringarna? Definitionen i propositionen tar sikte på en mer praktisk metod för avgörande av detta, nämligen att genom uppräkning i lagstiftningen bestämma vad som ska hänföras till en socialförsäkring och vad en sådan ordning ska kallas. Därför utgår förslaget från hur trygghetssystemen i dag administreras. De trygghetssystem som administreras av Riksförsäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmänna försäkringskassorna blir de som innefattas i begreppet socialförsäkring. Som vi fått höra finns det en reservation från Centerpartiet vad gäller definitionen. Man vill att även arbetslöshetsförsäkringen ska tillhöra denna grupp. Utskottet delar dock propositionens uppfattning att arbetslöshetsförsäkringen på olika sätt skiljer sig från försäkringssystem som traditionellt hänförs till socialförsäkring. Jag ska nämna några motiv för detta ställningstagande. Arbetslöshetsförsäkringen handläggs inte av försäkringskassorna utan av Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetslöshetskassorna. Den är uppdelad i en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Den är till vissa delar frivillig och passar därför mindre väl in i ett obligatoriskt system. När utredningen som ligger till grund för propositionen var ute på remiss hade också flera remissinstanser invändningar mot att arbetslöshetsförsäkringen skulle ingå i det nya socialförsäkringsbegreppet. Förslaget innebär alltså en uppdelning av socialförsäkringen i två grenar: den bosättningsbaserade försäkringen och den arbetsbaserade försäkringen. I den bosättningsbaserade försäkringen finns två slag av förmåner, dels de som utgår med garantibelopp, dels de som ges som bidrag. Jag ska inte räkna upp alla dessa förmåner utan bara som exempel nämna att till den första kategorin kan föras föräldrapenning på garantinivå eller folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension. Som exempel på bidrag kan nämnas barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Till den arbetsbaserade försäkringen räknas försäkringar som avser inkomstförlust. Exempel på sådana är sjukpenning och föräldrapenning över garantinivån. Förslaget om en tudelning av socialförsäkringen är ett led i den renodling av försäkringssystemen som för närvarande pågår i Sverige, baserad på olika orsaker till behovet av förmåner. När det gäller de bosättningsbaserade förmånerna ska det bosättningsbegrepp som används i princip vara detsamma som inom folkbokföringen. Den som kommer till Sverige ska anses vara bosatt här, om vistelsen kan antas komma att överstiga ett år. På motsvarande sätt ska en i Sverige bosatt person som lämnar landet fortfarande anses bosatt här, om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. Det ska inte finnas någon väntetid för de här förmånerna, och det innebär att dessa kan betalas ut så snart bosättningsvillkoret är uppfyllt. En person måste dock ha uppehållstillstånd för att ha rätt till de bosättningsbaserade förmånerna. Det finns vissa undantag när det gäller ettårsregeln. Vissa persongrupper bör precis som i dag inte innefattas av ettårsregeln när det gäller utlandsvistelse. Det gäller bl.a. statsanställda som sänds ut för tjänstgöring utomlands, ambassadanställda, utlandsstuderande och biståndsarbetare. För utlandsstuderande blir det en i förhållande till i dag utsträckt tillämpning. En person som är bosatt i Sverige och studerar utomlands ska anses vara fortsatt bosatt här, om personen genomgår studiestödsberättigad utbildning eller uppbär utbildningsbidrag för doktorander. Reglerna gäller även medföljande familjemedlemmar. För biståndsarbetare som sänds ut av Sida eller annan statlig arbetsgivare gäller, som här har nämnts, samma regler som för andra statligt utsända. Enligt utskottets mening utgör även de enskilda organisationernas biståndsarbete en viktig del av den svenska biståndspolitiken. Här gör lagstiftningen alltså ett undantag. Vi ser positivt på att biståndsarbetarna nu kommer att få ett utökat skydd genom den föreslagna femårsregeln innebärande att de i fortsättningen under fem år kommer att vara försäkrade med bosättningsbaserade förmåner.

Det gäller inte bara de för oss aktuella två länderna, utan så här ser det i dag ut också i världen i övrigt, kanske framför allt i Europa, där vi har en gemensam arbetsmarknad. Jag kan från min hemkommun se bron mellan Sverige och Danmark, och när den öppnas för trafik om cirka ett år blir det säkert ännu fler som kommer att välja att arbetspendla mellan de båda länderna. Regler om vilket lands lagstiftning som ska gälla för dem finns i EU:s förordning 1408/71. Eftersom det finns skillnader mellan socialförsäkringssystemen i de båda länderna kan det uppstå tolkningsproblem, och det är oklart för individen vilka försäkringssystem som gäller. Problemet är inte nytt, och därför har regeringen på olika sätt tagit detta problem till sig. För några månader sedan lämnades en rapport, Öresund - en region blir till, som har getts ut av den svenska och den danska regeringen gemensamt, där man tar upp de här problemen. I denna rapport säger man att man så långt som möjligt ska säkra att de som bor i Öresundsregionen framdeles inte upplever skillnader i de sociala systemen som ett hinder för integration. Regeringen kommer att ta initiativ till bl.a. en omfattande satsning på information och en särskild styrgrupp för Öresundsintegrationen som löpande ska följa upp de problem och hinder som kan dyka upp. Utskottet konstaterar också att man i budgetpropositionen för 2000 under utgiftsområde 10 säger att när färdigställandet av Öresundsbron kommer att vara helt klart innebär det ett ökat svensk-danskt samarbete. I det sammanhanget kommer dessa socialförsäkringsfrågor att beröras. Till sist vill jag säga att det här förslaget alltså inte innebär någon ändring i sak i de olika socialförsäkringarna, utan är ett sätt att samla samtliga socialförsäkringar i en lag som ska innehålla vissa gemensamma bestämmelser för de olika förmånerna. Den utgår från hur trygghetssystemen administreras, och det finns bestämmelser om bosättning och arbete i Med en sådan uppbyggnad underlättas en helhetssyn på socialförsäkringen, vilket kommer att motverka framväxten av ett splittrat försäkringssystem med förmåner som riskerar att överlappa varandra. Jag yrkar därför bifall till hemställan i betänkandet SfU3 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Anita Jönsson nämnde ju här att flera remissinstanser hade varit kritiska till att införliva arbetslöshetsförsäkringen i det här systemet. Det har många gånger funnits kritiska åsikter till olika typer av offentliga utredningar, men regeringen har ändå valt att lägga fram förslag. Jag beklagar verkligen att man inte valde att lyssna mer på lagrådet, som ställde frågan om det inte hade varit på sin plats att också reglera arbetslöshetsförsäkringen inom socialförsäkringssystemet. Jag skulle se det enbart som en fördel att ha ett samordnat system, oavsett om man behöver få ersättning för sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet eller förtidspension, och det är det vi vill med vårt trygghetssystem, den trygghetsförsäkring som vi föreslår: Allt det här skulle vara samlat under ett tak. Det saknas helhetssyn i de system som finns i dag. Tyvärr är det ju då en del som väljer att saxa sig fram mellan de olika försäkringsförmåner som man kan få. Det krävs omfattande kunskap om de system som finns och de kryphål som finns, och tyvärr finner ju en del de kryphål som ofta finns när man kan få ersättning ifrån olika system. Det hade som vi ser det varit en klar fördel om man hade kunnat ha ett samlat system där allt fanns under ett och samma tak, och jag hoppas verkligen att regeringen återkommer med förslag om en sådan här åtgärd snarast.
Fru talman! Det är inte antalet remissinstanser som ligger till grund för huruvida man ska lyssna på dem eller ej, utan det är naturligtvis vilket innehåll remissinstanserna har i sina svar, dvs. varför man tycker att något är bra och varför man tycker att något är dåligt. Vi har, utifrån att det finns stora olikheter i arbetslöshetsförsäkringen i förhållande till de regler som ska vara gemensamma för de övriga försäkringssystemen, sett att den olikheten skulle ställa till stora problem. De vinster som man kan göra med den likheten i lagstiftningen skulle försvinna. Jag har tidigare redogjort för bakgrunden, dvs. vad det är i arbetslöshetsförsäkringen som gör detta. Det handlar om att den inte är obligatorisk, och det handlar om att det inte är försäkringskassan och Riksförsäkringsverket som administrerar den, utan det finns en annan myndighet eller organisation som har det uppdraget. Det har då lett fram till det förslag som ligger här. Jag tycker att för individen är det här förslaget klart och tydligt vad gäller vilka system som ska in i den nya socialförsäkringslagen, och det är klart och tydligt vem som har ansvar för arbetslöshetsförsäkringen, och det är det som är det viktiga.

Fru talman! Anita Jönsson har på ett bra sätt redogjort för den nya socialförsäkringslagen men uttrycker bl.a. frågorna om biståndsarbetarna på ett lite dunkelt sätt. Anita säger att det är positivt med den här förbättringen, men jag skulle vilja ställa en fråga: Varför skulle då inte utskottet kunna enas om en total likabehandling av biståndsarbetarna, oberoende av om man är anställd av ett statligt företag, Sida eller någon myndighet, eller om man är anställd av en ideell organisation, en kyrka eller ett samfund? Varför ska det finnas särskillnad mellan de här två grupperna?
Fru talman! När vi stiftar lagar i den här församlingen är det nästan alltid så att man tycker att man har gjort allt klart och tydligt. Men så upptäcker man att det kanske inte blev riktigt bra för alla och allt, och så gör man undantag. Undantag innebär alltid att man måste sätta nya gränser för vem som ska finnas i dessa undantag. Jag tycker att det är bra att man har så få undantag som möjligt. Men vi har då sagt att vi ska undanta biståndsarbetare, som inte är utsända av staten, i den här lagstiftningen och säga att ettårsregeln inte ska gälla, utan de ska kunna vara ute i fem år och fortfarande vara kvar i de bosättningsbaserade försäkringarna. Jag tycker att det är rätt tanke. Vi har andra motioner i det här betänkandet, som handlar om andra yrkesgrupper som man visar på också gör ett förtjänstfullt arbete, men som arbetar för andra än en statlig arbetsgivare. Här har vi då sagt att vi inte kommer att göra något undantag för dem. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att staten tar sitt arbetsgivaransvar och säger att de som jobbar i andra länder får ett bra försäkringsskydd. Det är naturligtvis upp till andra arbetsgivare också att se till att man, när man sänder ut anställda på uppdrag ute i världen, försäkrar sina anställda på ett bra sätt när de inte omfattas av det allmänna, generella försäkringssystemet.
Fru talman! Jag skulle gärna vilja få ett råd av Anita Jönsson om vad jag i så fall ska ta med mig hem till många av mina nära vänner och f.d. kolleger som arbetar inom de ideella organisationerna. Skälet till att de ska undantas från de här förmånerna, ska det vara att de är mindre värda? Varför ska de exkluderas eller uteslutas på något sätt från den här förmånen, som egentligen inte är en dyr förmån, om man ser till antalet anställda och dessutom deras relativt låga lönekostnader? Det borde vara ett rimligt och likaberättigat skäl att de också skulle få samma förmåner som de statligt anställda biståndsarbetarna. Vad säger Anita Jönsson om det?
Fru talman! Jag vet inte om Kenneth Lantz har svårt att se att detta är ett undantag. Detta undantag gör man därför att man ser att de biståndsarbetare som inte är utsända av en statlig arbetsgivare också gör ett bra arbete och därför bör undantas i lagstiftningen. Alla andra som åker ut mer än ett år får inte den bosättningsbaserade förmånen. Om man däremot som biståndsarbetare är anställd av en annan arbetsgivare än staten har man en möjlighet att vara ute i fem år och ändå ha rätt till de bosättningsbaserade förmånerna. Jag tycker att det är bra. Det är dessutom en förbättring, eftersom det tidigare var tre år. Vi hade i utskottet en träff med Forum Syd, som representerade över 100 olika organisationer. Vi frågade då organisationen: Hur ser era avtal ut med dem som åker på biståndsarbete i andra länder? Det svar vi fick är att det oftast är på två år som de får uppdraget. Jag uppfattade att man från organisationen tyckte att undantaget på ett bra sätt gjorde att man kunde vara ute mer än en period i sitt arbete som biståndsarbetare. Genom att vi har gjort detta undantag har vi också talat om att den här gruppen gör ett mycket förtjänstfullt arbete.
Fru talman! Miljöpartiet ställer sig bakom utskottets betänkande. Vi har inte skrivit några motioner med anledning av propositionen trots att förslaget är långt från vår modell, som innebär total reform av hela grundtrygghetssystemet. Det arbetar vi för på lång sikt. Men i det nuvarande systemet är dagens betänkande ändå en bit på vägen, och därför har vi tillstyrkt det. Det nya förslaget är klart och tydligt för försäkringstagarna, klart och tydligt för försäkringskassorna, och det innehåller bättre villkor för utlandsarbetare än förut. Men fortfarande faller grupper mellan stolarna. Vi i Miljöpartiet anser att det till stor del beror på den starka kopplingen till inkomst och inkomstbortfall. Vi arbetar för att förändra det på lång sikt. Nu kommer jag in på den egentliga orsaken till att jag ändå går upp i debatten här i dag. Det är en mycket viktig grupp som vi alla har glömt som jag vill framhålla - och som säkert ingår i den grupp som Kenneth Lantz talade om - och det är Läkare utan gränser. Lars Ångström i vårt parti har skrivit en motion om detta under den allmänna motionstiden. Den lämnades in för sent för att kunna behandlas i dagens betänkande. Men jag vill flagga för att jag kommer att jobba för den gruppen och även andra grupper i framtiden. Man kan säga: Det här kan vi inte ta hänsyn till. Det är ett undantag. Det kommer andra grupper som också vill ha det ena och det andra. Men jag tycker inte att man ska resonera så. Systemet är konstruerat så att grupper faller mellan stolarna. Då är det vår skyldighet att rätta till bristerna. Just gruppen Läkare utan gränser har fått stor publicitet genom Nobelpriset, så den blir svår att glömma bort. Jag vill i fortsättningen försöka att vara så öppen som möjligt för att upptäcka grupper som faller mellan stolarna och kämpa för deras rättigheter. Det är förhoppningsvis något vi kan hjälpas åt med allesammans. Jag tillstyrker dagens betänkande.

Fru talman! Eftersom dagens föredragningslista är ganska lång och många önskar debattera välkomnas säkert korta inlägg, och detta inlägg är kort. Anita Jönsson presenterade utskottsmajoritetens syn på ett mycket bra sätt. Från Vänsterpartiets sida vill jag också passa på att yrka bifall till utskottsmajoritetens yrkande i socialförsäkringsutskottets betänkande angående socialförsäkringens personkrets. Mitt parti uppskattar den samverkan som varit kring propositionen mellan s, mp och v. Den nya lagen är i många avseenden komplex och inte helt lättillgänglig. Det är därför viktigt att den personal som kommer att handlägga dessa frågor blir ordentligt informerad och utbildad. Det står också i betänkandetexten. Naturligtvis är det också viktigt att de grupper som främst kommer i kontakt med den nya lagstiftningen erhåller information. Det är säkert också en ambition från regeringen och från myndigheterna.

Fru talman! Det vi har att ta ställning till i dag är ett förslag som framför allt är baserat på filmavtalet för år 2000. Det gäller att se till att vi får en samordning av det filmpolitiska stödet och verksamheten inom ramen för Filminstitutet. Avtalet innebär att staten och de berörda branscherna genom avtalet påtar sig ett gemensamt ansvar för såväl finansiering som användning av behövliga medel för filmpolitiken. Vi tycker att detta är att föredra framför en helstatlig lösning. Avtalet är också så utformat att det öppnar även för fler intressenter som kan ansluta sig och för att ytterligare medel på annat sätt än i avtalet specificerat kan tillföras. Det är alltså en rejäl satsning pekuniärt, men det sker inom ramen för kulturbudgeten. Man kanske kan säga att den hundraåriga filmen som sent omsider blev erkänd som en egen kulturform nu också får en rättmätigare del av kultursektorns ekonomiska resurser. Husföreningarna innebär att i stort sett alla de som är berörda av filmverksamheten i Sverige deltar. Filmägarnas kontrollbyrå har genom påteckning på avtalet angivit att den inte har något att erinra mot utformningen av avtalet. Vi har inte lagt fram något motförslag. Vi tycker att avtalet är en bra helhet. Det är därför inför nästa avtalsperiod som man eventuellt kan göra de justeringar som då kan anses vara påkallade. Avtalet och propositionen ger möjlighet att utveckla de filmcentrum för produktion, utbildning och skapande för amatörer som finns ute i landet. Det ger också en möjlighet till distribution till många orter. Man har öppnat för nya distributionsformer och därmed för den nya teknik som är på gång genom att utforma avtalet och propositionen på ett sådant sätt. Från moderat håll väckte vi en motion där vi yrkade på två saker. Det ena var att vi bättre skulle ta hand om det filmkulturella arvet. Sedan vi väl hade skrivit motionen har framkommit att den utredning som samtidigt lades fram om just omhändertagandet av äldre filmer för närvarande bearbetas i departementet och att det kommer ett förslag i samband med att budgetpropositionen framläggs för år 2001. Vi har därför avstått från att yrka bifall till denna vår hemställan av bl.a. det skälet och att vi inte tycker att man ska ingripa i en pågående process. Även om det inte är en statligt uppgift, eller kan läggas på Filminstitutet, utgår vi alla i utskottet från att SFI i sitt arbete med filmkulturella frågor också ägnar uppmärksamhet åt de kulturhistoriskt värdefulla biografer som finns i Sverige så att vi inte gör oss urarva på en betydelsefull och mycket viktig del av kulturhistorien. Vi kan väl säga att utskottet utan att använda pekpinnar markerar att alla de som har ansvaret för dessa biografer också besinnar detta sitt ansvar. Fru talman! Redan i dag förekommer ett nära samarbete mellan TV och film. Men det skulle kunna göras mycket mer. Det saknas medel ibland, men man försöker. Jag vet att TV här i Stockholm, och även i Göteborg och Malmö, har varit medproducent och på olika sätt deltagit i filmproduktion. Ett sätt att kunna skapa större resurser för detta är det som vi från Moderaternas håll har föreslagit i flera år, nämligen att man avyttrar den ena av de två TV-kanalerna och låter denna, i så fall enda allmänägda, behålla hela den inkomst man får av licensmedlen. Detta skulle kunna ge TV en central position i filmsektorn. Efter ett tydligt utformat s.k. public service-uppdrag skulle TV därmed också kunna bli en bärande institution för svensk kvalitetsfilm liksom för hela kultursektorn. Fru talman! Det är på denna punkt som vi reserverar oss emot betänkandet. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 8.

Fru talman! Film, som vi i dag ska diskutera, är den konstart som når flest människor. De stora konsumenterna av film är barn och ungdomar. Filmen har sin funktion när det gäller att t.ex. uttrycka sig konstnärligt, påverka och förklara omvärlden, roa, informera och även bidra till igenkännande och identifikation. Listan skulle säkert kunna göras längre vad gäller filmens roll och betydelse. Tillgängligheten utifrån detta är alltså oerhört viktig. Detta beskrivs också mycket väl, och fokus läggs på det, både i Filmutredningen och i det filmavtal som ligger till grund för propositionen. Därför är det viktigt att bl.a. upprätthålla och utveckla biografens roll som kulturell mötesplats i hela landet. Man måste ge fler, främst barn och ungdomar, möjlighet till eget skapande med film och andra medier för rörliga bilder. Filmens roll bör regionalt och lokalt stärkas i kulturlivet, särskilt med tanke på barn och ungdom. Fru talman! Den övergripande frågan som riksdagen i dag har att ta ställning till när det gäller filmen är om riksdagen ska godkänna en fortsatt avtalslösning eller om riksdagen föredrar en helt statligt finansierad filmpolitik. I propositionen Ny svensk filmpolitik markerar regeringen att inför varje ny avtalsperiod bör villkoren för en fortsatt avtalslösning jämfört med en helstatlig modell prövas. I det sammanhanget vill jag passa på att säga att vi kristdemokrater delar synen på att en avtalsmodell är att föredra. Däremot är vår bestämda uppfattning den att riksdagen först har att besluta om de yttre ramarna - om vi ska ha ett samlat filmavtal eller inte - och vad som i så fall ska ingå i detta avtal. Därefter sluter parterna avtalet. Det förfaringssätt som vi nu har innebär att den öppna arenan har ersatts med slutna dörrar, och att regeringen väljer att förelägga riksdagen ett avtal kring vilket parterna redan enats. Det enda förbehåll som gjorts från statens sida är enligt propositionen att avtalet kräver regeringens godkännande. Det borde inte bara vara riksdagens formella godkännande man söker, utan ett reellt sådant. Ett avtal med staten som part kräver en tydlig demokratisk förankring. Den politiska processen hämmas när varje invändning kan innebära att det slutna avtalet måste förhandlas om. Det känns otillfredsställande. Majoritetstexten i betänkandet vad gäller just denna punkt lyder som följer: Tillvägagångssättet med av riksdagen i förväg uppdragna riktlinjer kunde innebära att riksdagen i förväg binder upp regeringen med alltför fasta och detaljerade ramar, vilket skulle försvåra regeringens förhandlingsposition gentemot övriga avtalsparter. Det är en bra beskrivning av vad som nu de facto händer - fast tvärtom. Regeringen binder nämligen genom det nuvarande tillvägagångssättet upp riksdagen. Det är möjligt att kulturministern om hon hade varit här i dag - vilket jag beklagar att hon inte är - hade svarat på en fråga om detta. Men jag kanske får ett svar från socialdemokraterna genom Åke Gustavsson - vad jag förstår är det han som ska representera dem i dag. Det är möjligt att man kommer att säga att detta är ett sedan en lång tid tillbaka praktiserat arbetssätt vad gäller filmavtal. Men detta faktum borde inte hindra att förfaringssättet i framtiden blir föremål för en prövning. Fru talman! Det finns ett antal delområden som helt eller delvis saknas i filmavtalet. Jag ska beröra några av dem. Barn och ungdomar ska uppmuntras att se film - det är en självklar utgångspunkt. Som jag sade inledningsvis är ungdomar redan i dag de största konsumenterna av film. Trots detta finns det i dag knappast någon forskning kring barns möte med film. Forskningen har dessvärre - det har också utskottet konstaterat - också gått ned något jämfört med förut. När det gäller de mindre barnen saknas forskning helt. Viktiga obesvarade frågor är t.ex. vilken slags film barn själva väljer och suger åt sig, vilket förhållningssätt de har till mediebruset, hur de reagerar på våldsskildringar och om och i så fall på vilket sätt de bearbetar sina upplevelser. Behovet av sådan forskning bör uppmärksammas, vilket borde ha framgått i filmavtalet. Kvalitet är ett överordnat begrepp i avtalet. I propositionen gör regeringen en i och för sig vällovlig ansats när man säger att kvalitet bör vara ett överordnat begrepp i hela filmpolitiken. Det är bra att kvalitetens betydelse markeras. Men regeringen tycks nöja sig med denna, i och för sig viktiga, ansats. Regeringen väljer att redogöra för hur begreppet kvalitet och konstnärlighet definierades i det första filmavtalet från 1963, och avslutar stycket med att konstatera att i senare filmavtal har andra, mer kortfattade, formuleringar använts. Hur regeringen, och därmed också utskottet, definierar begreppet kvalitet i det filmavtal vi nu har att diskutera är däremot höljt i dunkel. Efter endast några spridda formuleringar väljer man att helt släppa frågan. Teaterförbundet har velat aktualisera en definition av kvalitetsbegreppet. Det gjordes i ett remissvar till utredningen. Som exempel ger man den definition som gjordes i det första filmavtalet. Filmutredaren P O Enquist menar att den formuleringen måhända är alltför vid, och att andra, mer kortfattade, kvalitetsdefinitioner säkert kan finnas. Markeringen av kvalitetens avgörande betydelse är central. Den är en riktningsmarkering om än inte en fulländad definition av ett slutmål, säger utredaren. Ovanstående utdrag och resonemang visar något som vi kan vara överens om - det är inte helt lätt att uppnå en klar definition av vad vi menar med kvalitet. Detta faktum får dock icke leda till att vi lämnar frågan därhän. Om kvalitetsbegreppet ska användas vid Filminstitutets bidragsgivning bör det tydliggöras. Det är angeläget att definitionen inte blir alltför stelbent och inskränkt utan uppmuntrar den konstnärliga friheten, bredden och mångfalden. Här behöver det inte ligga en konflikt. Vi kunde börja i den andra ändan - med vad vi inte vill beskriva som kvalitetsfilm. En annan aspekt som bör få uppmärksamhet är vad som händer i mötet mellan film och publik. En sådan diskussion kunde bl.a. söka besvara frågor rörande var det etiska ansvaret bör ligga. Ska det ligga på den förtroendevalde, producenten, distributören eller åskådaren? Eller är det ett delat ansvar? En sådan diskussion kan utgöra underlag och vara vägledande för filmsatsningen i alla led. Vårt eget behov av frihet samt yttrandefriheten, som är en viktig förutsättning för demokratin och som det är viktigt att slå vakt om, måste kombineras med ansvar för och hänsyn till andra människors integritet och livsåskådning. Varför inte ge Filminstitutet i uppdrag att anordna diskussioner och seminarier i frågor rörande kvalitetsfilm utifrån olika etiska frågeställningar? Varje ord som sägs och varje handling som utförs varje dag formar andan i vårt samhälle, där vi alla är delaktiga. Detta beskrivs mycket träffande av Aftonbladets journalist Lena Melin i en artikel från den 22 oktober. Hon skriver om de avskyvärda nynazistiska attentat som begåtts under den senaste tiden, och uttrycker behovet av att en fond för det offentliga samtalet skapas. Hon tar upp behovet av ett plank som människor kunde bolla sina reaktioner mot. Att bjuda in till samtal är en vilja att spika upp planket, menar hon. På filmens område skulle Filminstitutet kunna erbjuda ett sådant bollplank. Det är vad vi kristdemokrater förespråkar i reservation 2. Avslutningsvis, fru talman, vill jag något beröra frågan om en mer genomtänkt satsning när det gäller barnfilmskonsulenter. Avtalet anger, enligt propositionen, att Filminstitutet ska anlita konsulenter för bedömningen bl.a. av vilka barn och ungdomsfilmsprojekt som ska få förhandsstöd. I detta avseende är inte avtalet tydligt formulerat. Det går att tolka det som att man avser att inhämta kompetensen för varje tillfälle. Vi kristdemokrater hade hellre sett att det av det ingångna avtalet tydligt framgick att Filminstitutet ska anlita en fast barnfilmskonsulent. På så sätt kan kontinuitet skapas i arbetet och barnfilmskonsulenten integreras i Filminstitutets arbete. Detta har vi skrivit om i ett särskilt yttrande tillsammans med Folkpartiet. Eftersom denna del ligger inom själva avtalet, en del som riksdagen inte kan besluta om utan att avtalet upplöses, har vi valt att göra ett yttrande. Centerpartiet har valt ett annat sätt att hantera avtalet. Vi vill inte göra på det sättet. Filmutredningen föreslog en oberoende översyn av institutet för att möjliggöra en överblick av Filminstitutets kostnader, styrning och kontroll samt bedöma huruvida styrelsens bemanning är tillräcklig, för stor eller för liten. Vi hade gärna sett att så hade blivit fallet, också med anledning av att avtalet dessutom ger Filminstitutet ett tyngre kulturpolitiskt ansvar. Vi kan inte finna tillräckliga skäl för majoritetens ställningstagande, att inte följa rekommendationen av utredningen. Därför har vi föreslagit att en översyn ska komma till stånd. Fru talman! Jag står självfallet bakom samtliga yrkanden från Kristdemokraterna men för tids vinnande här i kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 samt reservation

Fru talman! Centerpartiet tycker att det är bra att det har varit möjligt att än en gång träffa ett avtal mellan staten och filmbranschen om den svenska filmpolitiken. Det är inte många verksamheter i samhället som har så stor betydelse för kulturen - naturligtvis - och som dessutom har stor närings och regionalpolitisk betydelse. På den regionala och lokala nivån har filmproduktionens regionalpolitiska betydelse blivit alltmer uppmärksammad. Flera regioner och orter har engagerat sig hårt för att få filminspelningar till sig. För de orter som har lyckats har detta inte bara betydelse på kort sikt genom de direkta sysselsättningstillfällen som skapas under själva filmandet. Många gånger kan vi se hur det ger turisteffekter, som t.ex. med filmen Jägarna, som utspelas uppe i Älvsbyn, och filmen Fucking Åmål. Än i dag tar nog dessvärre många recensenter för givet att de flesta filmer produceras i vår huvudstad. Jag fick en liten bekräftelse på det i morse när jag lyssnade på morgonnyheterna. En recensent hade tittat på en film som handlade om en polis. Han satt och funderade över vilken gata i Stockholm de var på tills han kom på att det faktiskt handlade om Göteborg. Det är väldigt viktigt att filmer sprids ut, så att de inte bara fokuseras runt de centrala orterna. Till skillnad från filmavtalet som har gällt sedan 1993 omfattar det nya avtalet all verksamhet som bedrivs av Svenska Filminstitutet, dvs. både produktion och kultur. Det är bra, men det finns vissa risker med det som man måste vara uppmärksam på. Eftersom finansieringen av såväl produktion som kultur kommer att vara gemensam skulle en nedgång i biobesöken kunna medföra att man tvingas till olyckliga besparingar på det kulturella området, t.ex. när det gäller barn och ungdomsvisningar, visningsorganisationer och regional verksamhet. Det måste bli en viktig uppgift för nya chefen Åse Kleveland och Filminstitutets styrelse att ha en sådan framförhållning och planering att det kan undvikas. Följande citat kan man läsa i filmavtalet: "En av de viktigaste uppgifterna för en ny svensk filmpolitik är att säkerställa tillgången till ett brett utbud av värdefull film i olika visningsformer i hela landet. En närliggande uppgift är att upprätthålla och utveckla biografens roll som kulturell mötesplats i hela landet." Det är en skrivning som jag som centerpartist gillar. Förutsättningarna för att fler medborgare ska kunna ta del av filmproduktionen i landet ökar verkligen genom bl.a. stöd till distribution av parallellkopior, biografupprustningsstöd, stöd till film i skolan och stimulansbidrag till biografägare som visar svensk film. Det tycker jag är bra. Tekniken för visning av film utvecklas ständigt, och vi vill passa på att påpeka att det är viktigt att vara uppmärksam på t.ex. den snabba utvecklingen av bredbandstekniken när det gäller distribution av film. Det finns också andra lösningar på gång, t.ex. satellitöverföringar, som också är ett alternativ. Redan i dag finns det exempelvis skolor som får filmer via bredband i stället för vanliga filmrullar. När det gäller Sundsvall har t.ex. en glesbygdsskola som ligger cirka fem mil utanför tätorten utnyttjat den metoden i flera år. Skolan kan alltså ta kontakt med AV-centralen och säga att man vill visa en speciell film och så skickas den via bredband. Det här kommer att få stor betydelse i framtiden för de små biograferna, särskilt i mindre orter. Det är ännu en anledning för staten att ta sitt ansvar och satsa på digital allemansrätt i hela Sverige, så att alla får den här möjligheten. Till sist, fru talman, vill jag säga att för närvarande gäller att det statliga stödet till de regionala filmpoolerna och fonderna inte får användas till långfilmsproduktionen. Centerpartiet anser att det beslutet bör omprövas och att det inte längre bör finnas någon begränsning av de regionala resurscentrumens möjlighet att använda de statliga insatserna till filmproduktion. Särskilt viktigt är det att regionerna kan engageras i arbetet med att få fram nya filmare, s.k. växthusarbete. Det bör också vara möjligt för ett regionalt resurscentrum att, precis som nu, stå som producent för ett filmprojekt oavsett om det avser lång-, kort eller dokumentärfilm. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 under mom. 13 och till reservation 4 under mom. 10. Jag står givetvis också bakom våra övriga reservationer men yrkar bifall till dessa två.

Fru talman! Åhörare! Det här är en något annorlunda debatt. Jag tycker att det är en lite konstig situation eftersom det grundläggande i propositionen i praktiken inte står under beslut, nämligen innehållet i filmavtalet. Gunilla Tjernberg tog upp att man, om man har synpunkter på avtalet, får yrka avslag på hela innehållet och inte på delar. Det är egentligen bara den europeiska gemenskapens kommission som ska godkänna de stödformer som anges i avtalet. Det här blir en något omvänd ordning, men jag inser också svårigheten om riksdagen skulle ha debatterat och låst förutsättningarna i avtalet i förväg. Då torde det inte bli mycket till förhandling. Det blir ett slags moment 22, men det får vi väl stå ut med. Det är ju bra att bl.a. TV-bolagen och filmbranschen är med, men jag beklagar att videobranschen inte ansåg sig kunna ställa upp på det här avtalet. Nu ska avtalet gälla i fem år. Inför nästa bör man i god tid ta upp frågan om hur förhandlingarna ska gå till och om man t.ex. ska ha en parlamentarisk grupp som medverkar för att det ska kännas meningsfullt för riksdagen. Nåväl, bortsett från detta har vi ändå en del synpunkter på den här propositionen. Folkpartiet värnar, som alltid, konkurrensens fördelar och valfrihet. Vi är därför kritiska till att det finns en brist på mångfald och alternativ inom filmpolitiken. Den som tycker sig ha en bra filmidé, men behöver stöd, har egentligen bara två instanser att gå till: Sveriges Television och Visserligen har Filminstitutet ganska självständiga konsulenter, men de lever i samma företag, de lever i samma kultur och det är förmodligen samma chef som har rekryterat dem - även om det nu blir en förnyelse i det avseendet som i sig ser spännande ut. Det är mot den bakgrunden, fru talman, man ska se våra förslag. En punkt är att vi anser att det ska göras en oberoende översyn av Filminstitutet för att riksdagen ska få en överblick över institutets kostnader, styrning, kontroll m.m. I det sammanhanget vill jag också tydligt markera det som utskottet har tagit fram i sin sammanfattning av propositionen, nämligen att regeringen anser att det inte finns formella förutsättningar att låta Filminstitutets verksamhet omfattas av handlingsoffentlighet men förutsätter att institutet ändå tillämpar inte största möjliga tystnad utan största möjliga öppenhet i sin verksamhet. Genom att Filminstitutet mer eller mindre har monopolställning blir det ju nästan som en myndighet, och då är det än mer viktigt att det finns en långtgående öppenhet. Jag yrkar med det bifall till reservation 6, avseende mom. 17. Det är också mot den ovan nämnda bakgrunden som jag yrkar bifall till reservation 9, avseende mom. 20, om en fristående film och TV-fond. Detta har föreslagits i en utredning som Leif Furhammar gjorde för några år sedan. Vi anser att det är olyckligt att fonden har försvunnit ur bilden och vill gärna att regeringen återkommer om den. Sedan vill jag för tydlighets skull säga att det också finns många bra saker i förslaget, inte minst den ökade ekonomiska satsningen på filmen som kulturform. Folkpartiet har i sitt budgetalternativ också ställt upp på regeringens förslag i det avseendet. Till detta återkommer vi väl den 8 december. När jag pratar kulturpolitik kommer jag vanligtvis fram till att det är mycket viktigt att hela landet får leva, och så är det även beträffande film. Flera regioner har visat stort intresse, och det måste stimuleras ytterligare. Filmutredningen har visat att utbyggnaden av regionala resurscentrum har varit framgångsrik. Sedan talar man om att den regionala filmverksamheten är en viktig faktor för sysselsättning, och det är väl bra. Men jag vill starkt betona att kultur är av stor vikt i sig. Det får inte bli så att kampen mot arbetslöshet, för ökad turism etc. är en förutsättning för kultur, utan kulturen har sitt eget stora värde. Ytterligare en del som vi har tagit upp i vår motion är den teknikutveckling som sker. Den är givetvis intressant i det här sammanhanget också, och det gäller att man följer utvecklingen noga. Den kan inge farhågor men också ge möjligheter. Vi hade gärna sett att det i det föreslagna avtalet eller i texten kring detta hade förts ett resonemang om bl.a. bredbandstekniken. Genom vår motion har utskottet tagit upp denna tråd. Utskottet pekar på ett betänkande, Bredband för tillväxt i hela landet, på att IT-infrastrukturen för höghastighetskommunikation ska vara väl utbyggd och på att tillgången till bredband ska vara lika god i glesare bebodda delar av landet som i mer tätbefolkade delar. Om detta genomförs, vilket jag hoppas, skapas möjligheter för små biografer på mindre orter. Om det blir så att storstäderna prioriteras blir det ett hot mot de små biograferna. Nu skriver utskottet att man förutsätter att regeringen liksom Filminstitutet noga följer utvecklingen inom IT-området, varpå man avstyrker motionsyrkandet. Eftersom jag inte ser någon egentlig skillnad mellan utskottets skrivning och Folkpartiets skrivning i motionen har jag inte sett någon anledning till någon särskild skrivning i det här avseendet utan nöjer mig med vad utskottet säger. Slutligen har vi pekat på vikten av en filmpolitik för barn och ungdom. Detta poängterar utredningen också i viss mån. Vi vill markera detta ännu tydligare och har därför tillsammans med kd ett särskilt yttrande om att vi hellre sett att det av avtalet tydligt framgått att Filminstitutet ska inrätta en fast barnfilmskonsulenttjänst. Motivet till det framgår också av yttrandet, där vi påpekar att det är angeläget att samma person bedömer de olika filmprojekten.
Fru talman! Film är den konstform som efter musiken når flest människor. Filmen förenar, precis som musiken, kulturpolitiska och näringspolitiska intressen. DVD-tekniken har gjort det praktiskt möjligt att se film på vanliga hemdatorer, och med de digitala sändningarna över marknätet kommer det tillgängliga utbudet av film på TV att öka. I det sammanhanget ser vi det som viktigt att möjligheten för fria filmare att söka bidrag för sina produktioner ökar. Den fria utvecklingsfond som Miljöpartiet motionerat om är fortfarande under beredning. Vi ser fram emot ett förslag om inrättande av en fri utvecklingsfond. En sådan fond ökar möjligheterna att också ha råd att producera långfilm på landets regionala resurscentrum. Jag yrkar bifall till reservation 9 under mom. 20. Det nya filmavtalet gör det möjligt för fler att producera svensk film och ökar distributionsvägarna. Kvalitet är ett honnörsord igen, vilket Miljöpartiet ser som ett steg framåt efter ett par år av steg bakåt. Ordet "kvalitet" måste definieras i varje enskilt sammanhang. Det är omöjligt att politiskt bestämma en definition, precis som det är omöjligt att definiera vad skönhet är. Ord som är värdeladdade ska diskuteras, vändas på och vridas om. Det nya filmavtalet lägger grunden till många och förhoppningsvis långa samtal kring vad kvalitet egentligen är. Leve samtalet! Det finns en oro bland oberoende filmare både för att novell och dokumentärfilmen inte ska prioriteras tillräckligt i det nya filmavtalet och för att ingen av de nya konsulenterna ska ha barnpedagogisk kompetens. I propositionen om det nya filmavtalet markeras att det finns särskild anledning att på olika sätt värna barnfilmens ställning. Det sägs i 37 § att det ankommer på Filminstitutet att själv avgöra om en eller flera konsulenter för barn och ungdomsfilmprojekt ska anlitas. Propositionen markerar också att tidigare års erfarenhet visar att en särskild barnkonsulent med intresse för och goda kunskaper om ämnet, exempelvis genom barnpedagogisk utbildning, kan spela en betydande roll inte enbart genom att fördela stöd utan även genom att leta fram olika lämpliga objekt. Eftersom oro markerats har utskottet valt att lyfta fram den här texten igen i betänkandet. Utskottet utgår från att de här formuleringarna blir vägledande för Filminstitutet. Endast utvärdering kan styrka om avtalets intentioner uppfylls. Även skolornas möjligheter att beställa kort-, novell och dokumentärfilm måste självklart följas upp och eventuella hinder undanröjas på vägen. Miljöpartiet hade hoppats att videobranschen skulle vara med och sluta gemensamt filmavtal. Vi beklagar att det inte blev så. Vår uppfattning rent ideologiskt är att det är bättre med ett samarbetsavtal mellan de olika aktörerna än en renodlad statlig filmpolitik. Under flera år har vi motionerat om att öka de samlade insatserna inom filmområdet. Nu är detta verklighet. Det nya avtalet är väldigt konkret inom vissa områden och lämnar över till styrelsen att tolka inom andra. Miljöpartiet tror att den nya chefen för Filminstitutet kommer att ha en bra grund att arbeta ifrån och att avtalet även medger ett stort utrymme för egen kreativ utveckling. Vi hälsar Åse Kleveland hjärtligt välkommen att lotsa en ny svensk filmpolitik framåt! När det gäller t.ex. stöd till distribution och visning av film i hela landet säger 22 § att stödet ska omfatta både lanseringsstöd och parallelldistribution, biografstöd, stöd till regional verksamhet, till film i skolan, till visningsorganisationer, till filmfestivaler och till import och lansering av kvalitetsfilm. Miljöpartiet hoppas på en renässans för den lilla biografen, och vi tror att den digitala tekniska utvecklingen och bredbandsdistributionen kommer att vara viktiga verktyg för ökad regional spridning av kvalitetsfilm. I 27 § slås fast att minst 14 % av de medel som kommer in till Stiftelsen Svenska Filminstitutet under ett år ska användas för stöd till film i skolan och 20 % När det gäller film i skolan poängteras att de medlen ska verka för spridning av kort och dokumentärfilm och till skolbioverksamhet. Just kort och dokumentärfilmen har ju varit ganska så osynlig i skolan de senaste åren. Nu ges möjlighet till ett kraftfullt fall framåt. Fru talman! Något som alltid är lika pinsamt i alla sammanhang är att påpeka att halva mänskligheten består av kvinnor och att det självklart ska återspeglas i alla sammanhang vad det än gäller. Nu gäller det tilldelning av produktionsstöd. Här slås fast att kvinnliga filmskapares villkor ska förbättras. Könsuppdelad statistik får utvisa verkligheten vid utvärdering. Nästa avsnitt handlar om små barn. Små barn som har ett sexuellt beteende har ofta kommit i kontakt med pornografi. Det finns en ökning av våld mellan barn i samhället i dag, enligt Rädda Barnens pojkmottagning. Våldet blir allt grövre och det är sexuellt inriktat. I princip alla högstadiebarn har kommit i kontakt med någon form av porr. Det kan gälla allt från IT till TV 1000. Nya händelser kan observeras. Barn som dödar barn. Barn som växer upp i familjer där det finns mycket våld och grovt våld tenderar att själva bli väldigt våldsamma. En ökning av våld mellan tonåringar kan också observeras genom läsning av sjukhusens journaler, dock anmäls inte dessa brott till polisen. Varför? Är de rädda? Här gäller det både personvåld och rån. Barn som inte genomgått sin pubertet ska över huvud taget inte se på vuxensex, helt enkelt därför att de inte kan hantera de bilder de ser. Men generellt vet vi att porren blir allt grövre. Och, mina vänner, i dag saknas det ett flödande utbud av alternativa bilder. Jag menar bilder på en kärleksfull älskog. Medan vi väntar på att den vanligaste typen av kärlek, kärleken till livet och till sina nära och kära, blir den normgivande kärlek som visas på film behöver vi beslutsfattare mer kunskap om hur barn som ser på porr reagerar och hur vi från samhällets sida kan hjälpa dem att hantera sina upplevelser och komma över sina chocker. I filmavtalet avsätts 2 % av det filmkulturella stödet till forskning. Jag utgår från att forskningen kring barns påverkan av våld och pornografi kommer att bli ett prioriterat område, eftersom det skett en kvantitativ nedgång i svensk forskning kring barn och medier, och forskning kring barns påverkan av porr i princip helt saknas. För det är väl ingen som tror att porrindustrin själv frivilligt avsätter pengar till sådan forskning. Våldsskildringsrådet har till uppgift att verka mot skadliga våldsskildringar genom att sprida kunskap, utbildning och bilda opinion. För att de ska kunna göra det på bästa sätt måste de ha tillgång till ett relevant forskningsmaterial. Annars står de där och trampar vatten medan alltfler barn utsätts för ett alltmer omfattande mediebrus. Såg ni förresten kortfilmen i public service i måndags, i serien Ett rött paket? Vilken härlig, underbar kärleksfilm. Den går i repris. Missa den inte! Till sist, fru talman, en kommentar till den sista strecksatsen i förslagsrutan om inriktningen och insatser för filmen. Den säger att de framtida insatserna ska vara att upprätthålla och utveckla det internationella utbytet och samarbetet på filmområdet. Här återstår mycket att göra. Nu tänker jag inte främst på marknadsföring av svensk film utomlands, vilket självklart är utomordentligt viktigt, utan jag tänker på det utbud vi själva har att tillgå på biograferna. Medge att det är ytterst sällan en indisk film visas på biograf i Sverige, trots att Indien är världens största filmproducent, eller en polsk film eller en sydafrikansk film eller en -, osv. i all oändlighet. Världen är stor. Här kan vi inte hoppas på att föräldrar ska vara någon god förebild för sina barn när det gäller att välja något som inte är amerikanskt, om det någon gång kommer upp sådan film på bio. De tillhör en helt förlorad Kalle Anka-generation. Om ungdomar ska få kunskap om övriga världens film, världen utanför Amerika, krävs det att skolan och de små biograferna visar de här filmerna och att de hjälper till att skapa mersmak. En stor och betydelsefull uppgift. Det nya filmavtalet öppnar för nya möjligheter. Tack!
Fru talman! Jag har några frågor till Ewa Larsson. Ewa Larssons anförande innehåller väldigt mycket av förhoppning och tillit. Förhoppning att saker och ting ska ordna sig. Men nu är det så att vi i riksdagen ändå ska ge oss in i att diskutera en del konkreta formuleringar som ligger i ett avtal. I det avtal som vi diskuterar nu står det väldigt tydligt i 37 §, jag ska läsa innantill, jag hoppas att jag får tid med det: "Vidare skall styrelsen anlita konsulenter för bedömningen av vilka kort-, dokumentär-, samt barn och ungdomsfilmprojekt som skall få förhandsstöd samt för bedömning av fördelningen av utvecklingsstöd enligt 19 §." Det är alldeles riktigt. Inne i propositionen finns det en beskrivning av vilket värde som ligger i att ha en särskild barnfilmskonsulent. Men avtalet i sig anger en annan inriktning. Ewa Larssons kommentar till det skulle jag vilja höra, därför att vi vill gå tydligare fram här för att säkra granskningen av barnfilm och förhandsstöd. Det är det som Kristdemokraterna och Folkpartiet avser i vårt särskilda yttrande.
Fru talman! Jag vill påminna Gunilla Tjernberg om att den text hon läste upp är ett avtal som sluts mellan olika parter, och det avtalet har inte vi att besluta om här i riksdagen. Däremot har regeringen möjlighet att i en proposition utveckla texten kring avtalet. Det har man gjort, och vi har i kulturutskottet igen lyft fram frågan om betydelsen av en eller flera barnkonsulenter och vår förvissning om att det är så Filminstitutet kommer att arbeta. Den punkt som Gunilla Tjernberg läser upp, som handlar om det avtal som är slutet mellan de olika parterna, kan vi diskutera här, och det är precis det vi gör just nu, men vi kan inte ändra på avtalet. Det var precis det som Lennart Kollmats tog upp när han sade att detta är en lite märklig debatt, därför att den handlar om en sådan liten del. Det mesta är redan inneslutet i ett avtal. Om jag kommer ihåg rätt är också Gunilla Tjernberg och Kristdemokraterna överens om att ett filmavtal som sluts mellan parter är att föredra framför en rent statlig filmpolitik.
Fru talman! Vi är för en avtalsmodell, det är alldeles riktigt. Det är just därför vi har valt att i den fråga som gäller barnfilmskonsulent utforma ett särskilt yttrande. Det har alla partier möjlighet att delta i för att tala om vad man verkligen tycker i en fråga. Den chansen missar Ewa Larsson och Miljöpartiet. Sedan ska jag ta upp frågan om kvalitet. Ewa Larsson väljer vägen att någon annan än vi diskuterar kvalitet. Jag tycker att det känns som ljusår ifrån den debatt som vi har fört under förmiddagen om hur angeläget det är att partier, politiker och förtroendevalda på något sätt både initierar och tar ett ansvar i viktiga opinionsbildande frågor. Leve samtalet! sade Ewa Larsson alldeles nyss. Det är precis det som vi kristdemokrater föreslår, att riksdagen ska ta ett initiativ, att Filminstitutet initierar samtal rörande kvalitet och etiska diskussioner. Det är det som vårt yrkande handlar om. Ewa Larsson säger samtidigt: Leve samtalet! Det är lite svårt att förstå Ewa Larsson i den här frågan, därför att det är mycket opreciserat vad Miljöpartiet egentligen tycker när det gäller att bilda opinion i viktiga värdefrågor, som inte minst medierna har ett stort ansvar för men också möjlighet att påverka så att vi får ett gott samhällsklimat som är bra just för våra barn, för våra ungdomar och för oss alla i samhället.
Fru talman! Först var det frågan om en eller flera barnfilmskonsulenter med relevant barnpedagogisk utbildning. Jag kan förstå att Kristdemokraterna har ett politiskt behov att profilera sig i frågan, komma med spetsfundiga formuleringar och att reservera sig. Det är så vi driver politik. Men den som läser betänkandet ser att här står allt det som Kristdemokraterna efterlyser. Jag har full respekt för att profilera sig politiskt. Men i fråga om kvalitet gäller precis "Leve samtalet!". Nu samtalar vi med varandra. Jag lovar att den definition som Kristdemokraterna har på kvalitet inte kommer att överensstämma med det Miljöpartiet anser vara kvalitet. Men jag tror att mycket är likadant. Det är bra att Kristdemokraterna föreslår att Filminstitutet ska initiera en debatt om kvalitetsbegreppet, men jag tycker inte att vi i riksdagen ska besluta om att institutet ska göra det. Jag är övertygad om att de på Filminstitutet läser protokollen och följer vad vi tycker. Varför skulle de inte själva vilja ha en sådan debatt? Varför skulle inte den nya chefen vilja ha det? Det kan jag inte förstå. Det finns många ställen kvalitetsdebatten kan föras på. Jag säger inom alla områden: Leve samtalet!

Fru talman! Det filmavtal som träder i kraft den 1 januari kommer att gälla i fem år. Det omfattar 385 miljoner kronor om året, och det är en ökning med drygt 100 miljoner. Detta fördelar sig på 207 miljoner kronor i produktionsstöd, 91 miljoner för film i hela landet och 87 miljoner för Filminstitutets filmkulturella verksamhet, dvs. för att bevara och öka tillgängligheten av filmer och material av, som det framgår i propositionen, film och kulturhistoriskt intresse för forskning och för allmänheten samt att främja spridning och visning av värdefull film. Jag vill i sammanhanget, liksom har gjorts tidigare, hälsa Åse Kleveland välkommen som chef för Filminstitutet. Jag är övertygad om att hon med de erfarenheter hon har från norskt och nordiskt kulturliv har mycket att bidra med. Jag såg i Svenska Dagbladet den 22 oktober att man där uttrycker sin oro över vad Åse Kleveland kan komma att ställa till med. Skälet till ledarskribentens oro var att Åse Kleveland under sin tid som kulturminister var framgångsrik och lyckades, som tidningen uttrycker det, "höja anslag och utverka bidrag och stöd till kulturen". Men att lyckas försvara anslag inom kulturen är enligt Svenska Dagbladet ingen merit. Jag tycker för min del att det är utmärkt att Filminstitutet får en chef som försvarar kulturen och filmen. Pengarna är inte en oväsentlig del. I det här fallet kan både Svenska Dagbladet och Moderaterna vara lugna. Genom det nya Filmavtalet har svensk film fått goda förutsättningar att fortsätta att utvecklas. Det blir bl.a. Åse Klevelands uppgift - inte att jaga pengar. Vi kan alla vara överens om att svensk film för närvarande seglar i medvind. Det räcker med att peka på - som någon gjort tidigare - framgångarna för Fucking Åmål. En framgång för en film gör ingen filmsommar, men utan tvivel stärker framgången självförtroendet i branschen. I Kulturutredningen behandlades självfallet även filmen. Vi konstaterade att filmen är en ung konstform, nämligen att vi betraktar film som en självständig konstnärlig uttrycksform. Jag är inte riktigt övertygad om att alla jämställer filmen med övriga konstformer. Vi hade ett resonemang i utredningen om varför det offentliga ska stödja filmen. Vi skrev bl.a. i utredningen om att värna om konstartens utvecklingsmöjligheter, t.ex. att ge resurser för experiment och nyskapande som inte ger omedelbara resultat, handlar också om att kunna handlägga ett långt tidsperspektiv. Vi skrev också att stöd till verksamheter landet runt är ett utslag av fördelningspolitiska överväganden, fördelningspolitik med geografiska förtecken. Vi avslutade den delen med att säga att de statliga medlen till filmproduktion ökar benägenheten hos andra intressenter att satsa kapital på produktion av film. I dag kan vi se resultatet - plus drygt 100 miljoner kronor. Den utredning som P O Enquist gjorde, och som ligger till grund för den satsning på svensk film som vi i dag diskuterar, ser jag som ett fullföljande av vad vi sade i Kulturutredningen. Det är mycket glädjande. I en replik till Gunilla Tjernberg kan jag säga att det finns en viss demokratisk förankring. Man har utgått från de riktlinjer som i det avseendet gällde i Kulturutredningen. Därutöver har inriktningen en god förankring, bl.a. att upprätthålla och utveckla värdefull svensk filmproduktion i samverkan med berörda branscher, säkerställa tillgången till ett brett utbud och värdefull film samt i hela landet upprätthålla och utveckla biografens roll. Jag skulle vilja veta vilken punkt i dessa riktlinjer som kd tycker är orimlig och som man vill protestera emot. Jag tror att filmen har goda möjligheter att fortsätta att utvecklas. Ewa Larsson var i sitt resonemang inne på Kalle Anka-generationen bland föräldrarna i förhållande till barnen. Tyvärr tvingas man hålla med Ewa Larsson. I det perspektivet är det viktigt med ett kraftfullt filmavtal för att stimulera bl.a. produktion av svensk film. Det handlar ytterst om att värna om små nationers kultur - eller det vi kallar för kulturell mångfald. Utskottet framhåller i betänkandet vikten av att bevara film och kulturhistoriskt värdefulla biografer. Jag vill speciellt nämna att utskottet framhåller att biografernas ursprungliga arkitektur, inredning och konstnärliga utsmyckning bevaras vid renovering. Det händer tyvärr alltför ofta att insatserna koncentreras till det yttre medan sådant som inredning plockas bort. Därmed försvinner en väsentlig del av det värde som lokalen står för. Utskottet utgår från att Filminstitutet verkar för att biograferna ska bevaras. Så några kommentarer till reservationerna. Ewa Larsson har tidigare diskuterat kvalitetsfilmen. Jag ska inte säga något särskilt ytterligare. Hon menar att det är självklart att alla som sysslar med kultur måste hålla kvalitetsbegreppet levande. Det finns dessutom ett särskilt kvalitetsmål i de kulturpolitiska målen. Därifrån till att vi politiker, i det här förslaget Filminstitutet, ska ägna oss åt att definiera kvalitetsbegreppet är steget långt. Jag tar gärna en kvalitetsdiskussion med Gunilla Tjernberg om kvalitetsvärdena i t.ex. Fucking Åmål, men jag vill inte låta politikerna sätta upp normer om att det är detta som ska gälla. Samma sak gäller resonemanget om det etiska ansvaret. Vem säger emot detta? Men det måste naturligtvis ytterst vara upphovsmännen själva som tar ansvar för det etiska innehållet. Jag får ett intryck av att Kristdemokraterna inte vill acceptera filmen som en självständig konstart fullt ut. Den skiljer sig tydligen från andra konstnärliga uttrycksmedel, t.ex. litteratur och teater. Vill ni också på dessa områden utkräva ett speciellt etiskt ansvar som ska fastställas av någon instans? Birgitta Sellén diskuterade behovet av nya regionala resurscentrum. Jag delar uppfattningen att det är önskvärt att starta nya centrum. Det ligger i ambitionen att stärka filmen regionalt och lokalt. Men som utskottet framhåller måste regionala och lokala huvudmän ta initiativ, ta ansvar. Det är möjligt att vi kan hjälpas åt i det arbetet. Jag tycker att det är rimligt att det nya filmavtalet först ska träda i kraft och att Filminstitutets nya ledning får komma in i arbetet innan vi föreslår några stora förändringar. Kollmats var inne på det - har enats om att begära en utredning om Filminstitutet. Det är naturligtvis viktigt att vi följer verksamheten, eftersom Filminstitutet har en så central roll. Men i dag ska vi ta ställning till det nya filmavtalet, vilket jag också uppfattar att reservanterna i allt väsentligt ställer sig bakom. Jag vill hålla med Lennart Kollmats när det gäller Filminstitutet och offentlighetsprincipen att här bör gälla största möjliga öppenhet. Man kan säga att parollen var att här gäller inte tystnaden utan snarare viskningar och rop. Centerpartiet tar upp behovet av extra pengar om antalet biobesök inte blir så stort. Man föreslår att staten utanför filmavtalet måste kunna tillskjuta medel för satsningar exempelvis genom lokala visningsprojekt. Centerpartiet riskerar att bli något av en glädjedödare om man redan nu ser dessa farhågor. Låt oss i första hand se möjligheterna! Slutligen ska jag inte kommentera Lennart Fridéns anförande mycket mer än att säga att vi säkert får åtskilliga tillfällen att diskutera Sveriges Televisions roll i olika sammanhang. Jag har inte någon anledning att gå in på det nu. Men om Lennart Fridén vill ta en replik med anledning av detta ska jag gärna ägna ett replikskifte åt hur Sveriges Television bör se ut framöver.
Fru talman! Åke Gustavsson lyssnade möjligtvis inte när jag inledde mitt anförande, då jag ägnade en viss tid åt att just beskriva filmens betydelse på det kulturella ansvarsområdet och den kulturpolitik som vi tillsammans ansvarar för här i riksdagen. Den delen är alldeles klar då det gäller kristdemokraterna, att vi tycker att filmen är viktig. Vi ställer oss också bakom avtalet, vilket också visar att vi tycker att filmen är viktig. Jag kan också konstatera att Åke Gustavsson och socialdemokraterna är nöjda med den process som vi nu har att hantera, där riksdagen alltså inte har så stora möjligheter att påverka ett filmavtal i Sverige. Det handlar om stora och viktiga frågor. Vi lyfter den demokratiska aspekten därför att vi tycker att filmpolitik är en viktig del i kulturpolitiken. Jag konstaterar att Åke Gustavsson och socialdemokraterna är nöjda med detta förfaringssätt, men jag är inte övertygad om att det är flera partier som delar den uppfattningen.
Fru talman! Det är möjligt att man kan göra förbättringar och förändringar här. Jag har viss erfarenhet av tidigare framarbetande av filmavtal förutom detta som vi nu har att ta ställning till. När det var aktuellt under den borgerliga regeringens tid anmäldes en skrivelse till riksdagen. Här har det markerats genom en proposition och dessutom tagits upp några självständiga frågor som inte berör själva avtalet. Om Gunilla Tjernberg framöver har synpunkter på hur man bättre ska klara en demokratisk process och ha en bättre dialog som föregår ett beslut om ett avtal, finns det naturligtvis en öppenhet för detta. Det är självklart att man ska titta noga på det - jag är inte alls främmande för det. Problemet är att om riksdagen i förväg går in och säger till regeringens förhandlare, och i beslut formulerar det, att detta och detta ska de göra har vi alltså låst upp de statliga förhandlarna gentemot branschen. Det är faktiskt en fördel - det vet nog varje förhandlare - att ha ett visst utrymme att arbeta med. Annars är det ganska svårt att framgångsrikt kunna genomföra en förhandling. Jag tycker, vilket också är ett uttryck för en politisk vilja, att en förhandling som resulterar i denna kraftiga utökning av stödet till branschen är bra utifrån de riktlinjer som jag bl.a. redovisade från talarstolen för en stund sedan. Jag tror inte att Gunilla Tjernberg ska dra för stora växlar av det jag eller socialdemokraterna säger, så att allting är bra som det är. Man är aldrig nöjd med inflytandefrågor. Det är alltid viktigt att se till att man har ett brett inflytande över avtal av denna typ och i många andra sammanhang också.
Fru talman! Jag tackar Åke Gustavsson för svaret. Jag tycker också att det är bra att det här finns en öppning för att diskutera tillvägagångssättet när det gäller att teckna filmavtal. Jag är absolut övertygad om att det finns punkter i den här frågan som vi tillsammans behöver diskutera. Jag inser att det finns problem, men det behöver inte betyda att man för den skull ska väja för dem, som vi säger uppe i Norrland - jag kanske får säga det i riksdagen också. Fru talman! Jag ska också något beröra kvalitetsaspekten. Jag kan då bara konstatera en sak, och Åke Gustavsson får korrigera mig, tillrättalägga eller förtydliga. I propositionen finns det en historieskrivning där det beskrivs hur man i det första filmavtalet 1963 fick en definition av kvalitetsbegreppet som är mycket fullödig och mycket bra. Jag rekommenderar dem som inte har läst det att göra det. Sedan talar man om att detta ändrades i de kommande filmavtalen och det blev mer kortfattade formuleringar. Vad händer nu? Jo, det står så här: I gällande filmavtal ska Filminstitutets styrelse ansvara för att tillgodose behoven av värdefull svensk filmproduktion. Nu finns alltså inte ens ordet definition med. Ska jag tolka det så att man har helt lämnat begreppet definition? Eller hur ser socialdemokraterna på just den delen? Det fanns med tidigare men inte i detta avtal.
Fru talman! Vad kristdemokraterna yrkar på i sin motion är att begreppet kvalitet ska tydliggöras, och sedan ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag till de definitioner som ska ligga till grund för begreppet kvalitetsfilm. I utskottets majoritet konstaterar vi att kvalitetsbegreppet ingalunda är entydigt. Vi säger: "Det kan t.ex. i lika hög grad handla om konstnärlig kvalitet som om teknisk kvalitet och upplevd kvalitet." Dessutom kan man lägga in en tidsfaktor, så att det som vid en tidpunkt bedöms som mycket hög kvalitet sedan vid en annan tidpunkt bedöms som mycket låg kvalitet. Alltså handlar det i hög grad om subjektiva och värderingsmässiga frågor. Därför säger utskottet, inte minst med hänvisning till den konstnärliga friheten, att det inte är lämpligt att riksdagen fastställer en definition av kvalitetsbegreppet. Som har framgått av diskussionen tidigare är det självklart att man ska kunna diskutera de här frågorna, och t.o.m. stimulera en diskussion, med dem som finns inom branschen, med den stora allmänheten, i massmedierna, här i riksdagens talarstol osv. Men vi ska inte fastställa en definition och säga att detta gäller och detta är vår norm och här ska inte vara någon frihet. Om Gunilla Tjernberg vill ha detta på filmens område, varför säger hon inte till teatern att detta är det krav som vi ställer? Varför säger hon inte till de ledande författarna att det är utifrån detta som de ska skriva och detta som de ska rätta sig efter? Man är inne på en känslig och farlig väg om man riskerar att ställa den konstnärliga friheten åt sidan därför att vi i riksdagen tycker att de ska göra på ett visst sätt och ingenting annat. Jag vill varna Gunilla Tjernberg - och nu är jag lite allvarlig - för att driva den diskussionen för långt, just från den här synpunkten. Vi kan uttrycka våra åsikter, men vi ska inte styra och ställa här.

Fru talman! När vi debatterade filmpolitik här i kammaren sade jag att om Per Olov Enquists utredning om svensk filmpolitik blir avtalstext är vi från Vänsterpartiet väldigt nöjda. Det som han skrev i den utredningen ligger väl i linje med Vänsterpartiets filmpolitik. Nu är avtalet färdigförhandlat. Det är upp till riksdagen att ge sitt godkännande. Det finns alltså i detta skede ingen möjlighet att påverka avtalstexten. Det enda vi kan göra om vi inte vill att avtalet ska rivas upp och omförhandlas är att bifalla propositionen och godkänna vad regeringen föreslår om ett samlat filmavtal, vilket jag härmed gör, trots att allt vi velat ha med inte finns med. Vad är det då som Vänsterpartiet tycker ska finnas i den svenska filmpolitiken som inte reglerats i avtalet? Vi tycker att kommunförbund och landstingsförbund, dvs. fler aktörer på TV-marknaden och inom film och videobranschen, borde varit med som avtalsparter. Alla dessa har ett intresse av att det produceras och distribueras svensk film och dokumentärfilm i hela landet för att kvaliteten och återväxten av nya filmer ska stärkas och för att mångfald och yttrandefrihet ska främjas. När det gäller förhands och efterhandsstöd anser Vänsterpartiet att vi enbart borde ha ett förhandsstöd som bygger på kvalitetskriterier. Vänsterpartiet anser att varje svensk kommun bör ha en biograf - detta för att slå vakt om kommunmedborgarnas möjlighet att se film i original, och då gärna också i en gammal kulturbevarad miljö. Av den anledningen är det mycket viktigt att få med just både landstingsförbund och kommunförbund i denna process, så att de känner delaktighet i en bra svensk filmpolitik. I dag kan det också vara svårt att få tag på kvalitetsfilm, särskilt hos de kommersiella videouthyrarna. Nu när de inte finns med som avtalsparter måste vi lösa frågan om ökad tillgänglighet till kvalitetsfilm på ett annat sätt. Vänsterpartiet anser därför att bibliotekens videoutlåningsverksamhet ska garantera en möjlighet för låntagare att låna kvalitetsfilm på biblioteket. Vidare bör en filmkatalog göras för att underlätta spridningen av kvalitetsfilm, kortfilm och dokumentärfilm som tillhandahålls av biblioteken. Vidare anser vi att skolornas AV-centralers verksamhet behöver förstärkas. Skolan är den plats där goda film och kulturvanor kan etableras. Skolbio är en mycket bra verksamhet som regleras i avtalet, men användandet av kort och dokumentärfilm i undervisningen är också ett viktigt inslag. Därför bör en katalog som underlättar distribution av denna film via AV-centraler upprättas, och det för att ge lärarna en ökad möjlighet att välja kort och dokumentärfilmer i undervisningen. Vi måste göra allt, tror jag, för att skapa goda alternativ till den våldsfilmkultur som finns i dag. Då behöver vi kanske se över andra möjligheter utöver vad som regleras inom detta filmavtal. Regeringen beräknar att intäkterna till svensk film i och med detta avtal kommer att förstärkas med hundra miljoner kronor jämfört med det föregående avtalet. 207 miljoner beräknas gå till produktionsstöd av film, 91 miljoner kronor till distribution och visning och 87 miljoner till filmkulturell verksamhet. Avtalstexten är dock snårig, bygger på olika procentsatser och är väldigt svårtolkad. Jag tror inte att vi kan veta exakt vad pengarna har gått till förrän efteråt. Då får vi utvärdera och se hur avtalet har fallit ut. Det finns också de som säger att det nog är det sista filmavtal vi kommer att kunna skriva med avtalsparterna. Det var kärva förhandlingar, säger man. Därför är det viktigt att vi fram till dess att avtalet går ut om fem år diskuterar om vi fortsatt ska välja avtalsvägen eller om vi ska lämna den och gå in för en statligt finansierad filmpolitik. Staten lämnar i dag 200 miljoner kronor som ska fördelas i avtalet och parterna gemensamt de resterande 184,5 miljonerna, vilket tillsammans ger 385 miljoner till svensk film. Frågan är hur mycket staten är beredd att ge och hur långt de 200 miljonerna räcker om vi ska ha en enkom statlig filmpolitik. Många lyfter fram Danmark som ett föregångsland, och där har man en helstatlig filmpolitik. Alla dessa frågor måste vi diskutera inför en eventuell ny avtalsperiod, men Vänsterpartiet har åtminstone för denna tid valt att stödja detta avtal. Jag tror att en ny och fördjupad debatt om dessa frågor och svensk filmpolitik behövs, och jag tror också att den kommer, bl.a. därför att avtalet innebär en större frihet för Filminstitutets styrelse. Därmed kan under själva processens gång en debatt föras om vad pengarna ska användas till. Det har också att göra med mina förväntningar på Filminstitutets nya vd Åse Kleveland. Jag vill bara önska henne och den nya styrelsen lycka till.
Fru talman! Jag får passa på att här från bänken önska Åse Kleveland välkommen till Sverige och det viktiga arbete som hon har på Filminstitutet. Jag ska också säga till Charlotta Bjälkebring att vi delar Vänsterpartiets syn när det gäller den fördjupade debatt som vi behöver om filmpolitiken. Jag delar den, och jag välkomnar och tycker att det är bra att Vänsterpartiet också säger det. Min fråga till Vänsterpartiet gäller forskning kring barn och ungdomars filmkonsumtion och vikten av att vi har kunskap om hur barn förhåller sig till film och vad som händer när och om barn bearbetar sina upplevelser. Detta kan vi utveckla mycket mera. Regeringen väljer att inte diskutera det så mycket i propositionen. Utskottet väljer att enbart hänvisa till forskningens frihet och resonerar därmed inte någonting om detta. Hur ser Vänsterpartiet på detta i relation till det som beskrevs i anförandet? Det gäller hur barn påverkas av medierna.
Fru talman! Vänsterpartiet anser att det är väldigt viktigt att man forskar omkring filmen och hur barn och ungdomar upplever våld osv. som finns i filminslag. Där har vi inte alls olika uppfattningar. Jag tror att vi som politiker måste ta ett större ansvar själva. Vi måste försöka ta ett helhetsansvar i dessa frågor. Vi beslutar i kammaren i dag om vi ska gå med på att avtalet sluts eller inte. Jag ser det mer på det sättet. Vi måste driva och föra fram frågorna om forskning och utveckling på filmpolitikens område i våra partier när vi diskuterar forskningen. Det är där det ska in. Nu har det avsatts 2 % av summan till forskning i avtalet. Det är bra. Debatten ska föras någon annanstans, men vi delar uppfattningen att den behöver utvecklas ännu mer än i dag.
Fru talman! Jag kan tolka Charlotta Bjälkebring så att diskussionen ska föras, men någon annanstans, vilket jag beklagar. Medierna är en viktig del i kulturutskottets arbete. Kulturutskottet har alla möjligheter att föra resonemang som också syns i betänkandena, vilket vi gör på många olika områden. Vi vet att det finns fält inom forskningen när det gäller barn och ungdomar som i dag är blanka. Då talar jag om små barns förhållanden och om vad som händer när små barn konsumerar film och medier. Vi kan ta tecknade filmer som exempel, som är ett område som det i dag inte bedrivs någon forskning på. Det är ett område som vi naturligtvis ska diskutera i utskottet utan att behöva känna att vi är inne och tassar på forskningens område och begränsar dess frihet. Det är ett resonemang man för. Det är ändå alltid forskarna själva som avgör vad de ska forska på. Jag är inte så tillfreds med att Charlotta Bjälkebring väljer att hänskjuta den här viktiga frågan någon annanstans - jag uppfattade att det var inom forskningens område. Jag tycker verkligen att det också har att göra med kultur och kulturpolitik när det gäller detta med att visa på effekter för att göra allting mycket bättre. Det kan man göra i utskottet och också i betänkandet.
Fru talman! Ärligt talat förstår jag inte riktigt vad Gunilla Tjernberg menar. Den debatten och den processen är ju precis vad vi här har talat om - dels Gunilla Tjernberg och jag, dels jag när jag har berättat om vilken filmpolitik Vänsterpartiet ska ha. Denna process fortgår alltså. Jag tror att vi egentligen är helt överens i den här frågan.

Fru talman! Låt mig först yrka bifall till reservationerna 1 under mom. 3 och 3 under mom. 5. Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning av god kvalitet. Den översyn av regler och former för undervisning av barn i behov av särskilt stöd som har gjorts har av en rad skäl varit nödvändiga. En del av de förslag som i dag läggs på riksdagens bord innebär förbättringar men i några principiellt centrala frågor är regeringens förslag en skrivbordsprodukt, långt ifrån den verklighet och de barn och ungdomar som utbildningen är till för. Majoriteten verkar inte vilja se de mycket stora svårigheter som en del barn har och de svårigheter som inte minst många mindre kommuner har när det gäller att hantera dessa. Det låter käckt att säga att barn ska bo hemma hos sina föräldrar och att kommunen ska erbjuda det stöd som behövs. Vem anser inte det? Problemet - och det är detta som majoriteten inte tar till sig - är att grava handikapp ibland fordrar mycket avancerad kompetens och en väldigt medveten miljö för att den enskilde eleven ska kunna utvecklas så bra som det bara är möjligt. Jag tror att vi, om vi menar allvar med talet om att vi vill ha en skola för alla och att alla barn ska ges en likvärdig utbildning, inte får vara naiva. Varje barn är unikt. Det finns olika funktionshinder och olika grader av dessa. I takt med att forskningen går framåt kan vi diagnostisera mer. Kraven på pedagogisk utveckling och professionalitet ökar därmed. Statens ansvar handlar naturligtvis om att skapa mål och regler för stödet till eleverna men det handlar också om att säkra tillgången på kompetens och se till att vi värnar det som på det här området är av god kvalitet. Skolverkets inspektörer har i den rapport som kom till oss i början av året granskat stödet till elever med särskilda behov i svenska skolor. Man undrar om skolministern har läst rapporten. I rapporten pekas det på allvarliga brister i skolornas professionalitet i stödet till de här barnen. Det handlar inte om en bristande vilja från skolornas eller kommunernas sida. Nej, det tycks inte vara en resursfråga. I stället lyfter man i rapporten fram att det saknas pedagogisk målmedvetenhet och kompetens för den särskilda undervisningen. Därför är det naturligtvis bra med den typ av informationsinsatser och handledning som exempelvis stärkta resurscenter kan ge. Vi moderater stöder förslagen i den delen. Men detta räcker inte. Det krävs mer. Framför allt kan vi inte avveckla nödvändiga institutioner utan att säkerställa att en nyordning blir bättre. Jag tror inte att den modell med nedlagda specialskolor och bara statliga resurscenter som nu förordas kan säkra tillgången på kvalificerad lärarkompetens med de kunskaper som just de svårast handikappade eleverna fordrar. Framför oss har vi ett generationsskifte som är oroande därför att vi vet att vi kommer att få brist på specialpedagoger över huvud taget. Då borde det vara en sak för oss att värna tillgången till dem vi i alla fall har liksom de miljöer där den kunskapen kan utvecklas och frodas. Detta kommer ju många till del och kan användas. Därför menar vi moderater att fasta skoldelar i specialskolor och resurcenter hör ihop. Det är i det dagliga arbetet med vanliga elever som kunskaper och erfarenheter blir till. Detta kan inte skapas långt ifrån och det kan inte heller säkras genom att möta elever under kortare perioder. Den allvarliga frågan är hur skolministern kan tro att skolor som i dag inte klarar av stödet till elever med relativt enkla och väl kända inlärningssvårigheter helt plötsligt ska kunna ta det fulla ansvaret för barn som behöver mycket kvalificerade specialpedagogiska insatser. I utbildningsutskottet har vi vartenda år sedan jag kom med diskuterat otillräckligheten när det gäller stöd för t.ex. barn med läs och skrivsvårigheter, dyslexi. Kunskapen i det allmänna skolväsendet är för dålig och kunskapen om hur man kan arbeta med de här barnen är för dålig. Nu talar vi om elever med betydligt större bekymmer. Vi talar om behovet av betydligt mer kunskap och kompetens i lärargärningen än när det gäller läs och skrivsvårigheter. Mot den bakgrunden tycker jag att det är aningen naivt att lägga det förslag som regeringen har lagt. Man undrar lite grann hur kommunerna ska klara av denna insats. Hur tänker man egentligen? Och hur ska barnens rätt till en bra skola kunna säkras? I förslaget tar man t.o.m. bort den särställning i regelverket som barn i målgruppen har. Jag tycker att det i stället nästan borde vara ett minimikrav att i särskild ordning värna de här barnens rättigheter. Det är i varje fall en förutsättning för att man praktiskt ska kunna utforma den ökade valfrihet som vi moderater tycker att de här eleverna och familjerna borde få. Elever som har sådana handikapp att de i dag väljer att gå i specialskola behöver stöd och särskilda insatser på en nivå som de flesta kommuner knappast - inte ens om de ibland skickar en eller två från personalen på kurs - kommer att klara. Risken är uppenbar att vi kommer att ha ungdomar som hamnar vid sidan av. Det heter att de är integrerade men de kommer i bästa fall med ett antal assistenter att sitta där i sin ensamhet när de i stället skulle kunna få en väl fungerande utbildning och en utvecklingsmöjlighet som vi vet att de här skolorna erbjuder. Vi moderater motsätter oss därför en avveckling av de statliga specialskolorna. Vi menar att elevens och föräldrarnas önskemål i stället ska ges ökad betydelse. Vi tror att de flesta, precis som utredningen säger, helst vill gå i sin skola nära hemmet. Men vi tycker att de måste få göra bedömningen om kvaliteten motsvarar de krav och förväntningar som finns. Vi tycker också att det ska finnas alternativ att välja mellan. Statens uppgift är ju inte bara att ordna med exempelvis regler, utan i det här fallet borde vi också värna de få alternativ som finns för de här barnen och ungdomarna. Föräldrar med handikappade barn skaffar sig gedigna kunskaper både om det egna barnets behov och möjligheter och om vilka typer av pedagogiskt arbete som finns och som kan vara bra. Det kan vi ta till oss och använda om vi vidgar valmöjligheterna i stället för att sitta här i riksdagen och bestämma att alla barn ska gå i skolan i hemkommunen. Det finns mycket att säga om specialskolorna men jag ska inte förlänga diskussionen i just den delen. Jag konstaterar dock, och jag tror att detta kommer att visa sig i debatten, att också socialdemokraterna vrider sig och våndas inför det här beslutet. Det finns två punkter i propositionen och i majoritetstexten som visar på detta och som jag vill kommentera. Den ena punkten är naturligtvis att man ihärdigt talar om möjligheterna till visstidsvistelse på resurscenter för de här barnen men det är ingenting nytt. Redan i dag kan barn som går i skola i kommunerna och även personal som arbetar med de här barnen komma till resurscentret och vara där under en period för att bättre kunna hantera vardagen där hemma. Detta är ingenting nytt. Det här är dock inget alternativ för dem som faktiskt inte kan beredas kompetent hjälp hemma. Vad man då utsätter de barnen och familjerna för är ständig visstidsplacering. De får aldrig gå i någon skola. De tillhör ingen skola, utan de är visstidsplacerade på ett resurscenter. Detta är väldigt otryggt och för många barn kommer det inte att fungera. Endera blir det en lek med ord eller också kommer det att innebära en väldig otrygghet för barnen. Vad är syftet med det? Jag tror att det handlar om att ni försöker säga att ni egentligen vill att det ska finnas en utväg för dem som man i annat fall inte klarar. Men varför inte lyssna i stället på alla de invändningar som har kommit de senaste månaderna och ändra sig i sakfrågan? Det andra exempel på våndan som jag tycker är tydligt är att ni faktiskt förordar att man ska behålla specialskolan för hörselskadade och döva. Jag tycker att det är väldigt bra. De behöver specialskolor. Många döva och hörselskadade ungdomar väljer efter en tid att gå till en specialskola. De går ut ur och in i det vanliga kommunala skolsystemet och specialskolorna, och det fungerar ganska bra. Det ger dem en möjlighet att välja en profil som passar den enskilde eleven. Det är utmärkt. Vad är det som skiljer de andra från de döva? Det är inte ens så att man kan hävda teckenspråket och möjligheten att vistas i en teckenspråklig miljö som är det som skiljer. Flera av de andra handikappgrupperna använder också teckenspråket och behöver det för att kunna utvecklas. Det finns många nackdelar med specialskolor. Det är många nackdelar med att välja att gå i en skola långt hemifrån. Det finns många bekymmer med det, och de ska inte underskattas. Men de är lika oavsett vilket handikapp man har. Just därför är det en väldigt konstig slutsats när regeringen valt att låta en grupp behålla specialskolan, medan man föreslår en nedläggning av övriga. Vore jag elak - det ska jag inte vara - skulle jag ha sagt att det kanske handlar om att de som till antalet är fler och som har det handikappet ändå får behålla sin specialskola. De rösterna hörs mer än de få som behöver Ekeskolan eller Hällsboskolan. Det är väldigt allvarligt om det skulle vara så, men jag tror inte att det är så. Men det visar att även ni känner en vånda. Jag vädjar till er att inse att kammaren faktiskt har möjlighet att fatta ett beslut som inte innebär en nedläggning av specialskolorna men som gör att man i stället tar till sig det som är positivt. Det finns sådana delar också i den här propositionen. Vi måste försöka att gemensamt ta ansvar för att värna en bra skolgång också för gravt handikappade barn och ungdomar.

Fru talman! Låt mig först slå fast: Den kristdemokratiska grundsynen utgår från en värdegrund förenlig med kristen tradition och västerländsk humanism. Det innebär att varje människa är unik och har ett absolut värde. Hon besitter därtill en förmåga att utvecklas i gemenskap med andra människor, och det är i relationerna med andra som vi växer, utvecklas och mognar. De värden man väljer som grund för politiken måste kunna ge en helhetsbild av människan - hennes värde, förutsättningar, behov och uppgift. Alla människor ska i vardagslivet kunna ta sina möjligheter i anspråk. Det här gäller särskilt de människor som har svårt att göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Rättvisa och solidaritet är begrepp som tillsammans beskriver det ömsesidiga beroendet människor emellan. Fru talman! Vi behandlar i dag frågan om elever med funktionshinder. Jag avser att i mitt anförande i huvudsak uppehålla mig vid frågan om specialskolornas framtid, Ekeskolan och Hällsboskolan i första hand. Men propositionen behandlar också de funktionshindrades skolsituation ur flera andra aspekter. Mycket i propositionen är bra, och det vi är överens om behöver vi inte debattera. Kristdemokraterna anser att barn och ungdomar med funktionshinder så långt som möjligt ska erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun. Statens insatser bör främst riktas mot att stödja kommunerna för att öka deras förutsättningar att klara uppgiften att ge de funktionshindrade en bra utbildning och en meningsfull och trygg tillvaro. Regeringen föreslår i propositionen en avveckling av de fasta skoldelarna vid Ekeskolan i Örebro och Hällsboskolan i Sigtuna. Den ideologiska utgångspunkten stämmer väl överens med kristdemokratiska utgångspunkter. Strikt ideologiskt är det varje kommuns uppgift att ansvara för att alla invånares primära behov tillgodoses, oavsett förutsättningar och ålder. Men, fru talman, frågan är mycket mer komplex än så. Vi vet att om regeringens ändringsförslag genomförs kommer många kommuner att leva upp till intentionerna i förslaget, medan andra kommuner får svårt att klara uppgiften - detta beroende på att de inte har ekonomiska resurser och inte heller har lärarkompetens för det. Många barn kommer att välja skolgång i sin hemkommun, vilket de redan gör, medan andra vill gå på en specialskola. Valet måste vara den enskildes rättighet. Om den rättigheten inte finns blir det den enskilde funktionshindrade som kommer i kläm. Det handlar faktiskt om ett riskspel med en alltför osäker utgång. Fru talman! Kristdemokraterna är inte beredda att riskera att elever i behov av särskilt stöd inte ges tillräckliga möjligheter till utbildning utifrån deras specifika förutsättningar. Vi anser att man måste utgå från den funktionshindrades och de anhörigas perspektiv. Föräldrarnas och barnens önskemål måste få väga tungt. Den oro som eleverna och deras anhöriga känner måste tas på allvar. Det finns också andra skäl som talar för att behålla de statliga specialskolorna för syn och talskadade barn. De funktionshindrade upplever inte bara fysiska utan också sociala hinder vid en avveckling eller omdaning av specialskolan. Efter interpellationsdebatten här i kammaren för ett par veckor sedan fick jag ett antal brev från funktionshindrade. Ett brev kom från en funktionshindrad pojke. Vi kan kalla honom Magnus. Magnus oroade sig för att om de fasta delarna i specialskolan som han går på stängs, kommer det att innebära social isolering för honom. Jag förlorar min enda kompis Per, skriver han, som går i samma skola som jag. Vill verkligen politikerna i Sveriges riksdag driva Magnus in i social isolering, och det för en ynka princips skull? Vill vi beröva Magnus hans enda kompis? Kristdemokraterna vill inte det. Magnus och de andra funktionshindrade som känner att de vill ha kvar specialskolan i deras nuvarande form, både nu och i framtiden, borde vi kunna tillmötesgå. De måste ha rätt att välja den skola som passar dem bäst. Det handlar om livskvalitet och valfrihet för Magnus och Per - och alla andra funktionshindrade i dag och i morgon. Det är med anledning av de funktionshindrade barnens och föräldrarnas önskemål som vi kristdemokrater säger nej till regeringens förslag att avveckla de statliga specialskolornas fasta delar vid Ekeskolan och Hällsboskolan. Specialskolorna har en högt utvecklad kompetens, duktiga lärare och lång erfarenhet av att ge de multihandikappade eleverna undervisning utifrån deras specifika behov och förutsättningar. Det handlar om unik kompetens och lång erfarenhet. För oss kristdemokrater är det obegripligt att skolministern föreslår den här förändringen av en väl fungerande verksamhet som både berörda barn och föräldrar vill ha kvar. Fru talman! Några ord om friskolan. I propositionen kommenteras de fristående skolorna. Tyvärr görs detta endast utifrån vem som ska godkänna dem. Regeringen föreslår att en nyinrättad styrelse ska bevilja tillstånd för de fristående skolorna. Enligt vår mening bör Statens skolverk göra det, en ordning som redan tillämpas när det gäller andra fristående skolor. Att regeringen inte diskuterar betydelsen av de fristående skolorna för elever med funktionshinder är anmärkningsvärt. De fristående skolor som motsvarar specialskolan är en viktig del i den mångfald som vi kristdemokrater eftersträvar. Barn är olika och har olika behov. Respekten för varje individs integritet kräver mångfald. Möjligheten att välja mellan olika skolor - statliga, regionala, kommunala eller fristående - gör att fler kan finna en utbildning som passar just henne eller honom. Vi menar att friskolor ska vara ett självklart inslag i skolväsendet. Det stimulerar till pedagogisk och organisatorisk förnyelse. Det ökar flexibiliteten och leder till effektivare resursanvändning i alla skolor, i såväl offentliga som fristående skolor. En reell möjlighet att välja skola kommer därmed alla elever och hela svenska skolan till del. För oss är det, som jag redan tidigare har framhållit, föräldrarnas och elevernas perspektiv som är utgångspunkten. Det är helt i överensstämmelse med ett antal internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som tillförsäkrar föräldrarna rätten till inflytande över sina barns undervisning. Det gäller t.ex. Europakonventionen, som numera är svensk lag, och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Alla ska således, oberoende av föräldrarnas ekonomiska standard, eget handikapp eller andra särskilda behov, kunna välja en fristående skola. Fru talman! Till sist: När det gäller den rörelsehindradeanpassade gymnasieutbildningen anser regeringen att eleverna inte ska erbjudas s.k. individuella program. Enligt vår mening bör eleverna - också de rörelsehindrade - utöver nationella och specialutformade program även erbjudas individuella program. Vi anser att de funktionshindrade eleverna självfallet bör ges samma möjligheter som övriga elever att studera på ett individuellt program. Vi anser i likhet med RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar - att regeringens förslag strider mot de handkappolitiska målen och den lagstadgade rätten till likvärdig utbildning. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla kristdemokratiska yrkanden, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 3 under mom. 5 och reservation nr 5 under mom. 19.
Fru talman! Jag är glad att jag har fått gå på Ekeskolan, för det var där som jag fick lära mig att skratta. Det var först när jag kom till specialskolan som jag lärde mig någonting och som jag fick möjlighet att lära nytt. Jag är glad att jag har fått gå på Ekeskolan, för det är där som jag har fått mina vänner. Fru talman! Det här var några av de röster som kunde höras för ett par veckor sedan i Örebro när barnen på Ekeskolan hade sin demonstration mot nedläggningen av specialskolorna. Det är precis det som barnen talade om som det här fallet handlar om, skolministern. Ekeskolan är en specialskola som kan ge barn med flerfunktionshinder rätt och möjlighet att vistas i en miljö där de känner att de kan växa, där de känner att de kan få den bästa pedagogiken och undervisningen. De får de bästa tänkbara hjälpmedel, de får vänner och känner sig trygga. Där mår de bra. Jag vill ge dessa barn den möjligheten. Jag vill inte begränsa den. Många skolbarn kan inte få den möjligheten och den erfarenheten i sina hemkommuner. För vissa barn går det bra, men för de barn som det inte fungerar måste det finnas ett sådant alternativ som t.ex. Fru talman! För ett par veckor sedan sade utskottets majoritet - Socialdemokraterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - i sitt beslut att nedläggningen av specialskolorna ska bli ett faktum. Kärnfrågan hos majoriteten var integration. Skolministern talade om principen om att barn med funktionshinder så långt möjligt ska erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun. Jag tycker att det är viktigt och bra att vi ökar resurserna till skolorna i hemkommunerna. Men med det nuvarande förslaget saknas ju valfriheten. Eleverna saknar möjlighet att söka sig vidare, att få en trygghet, att öka sina kunskaper, att välja den bästa tänkbara skolan och utbildningen för just dem. Socialdemokraterna väljer att skapa en motsättning mellan specialskolorna och satsningen på hemkommunerna. Det är oerhört upprörande att man försöker att skapa en motsättning mellan att hjälpa och stötta barnen i respektive hemkommuner och att låta de barn som vill gå på specialskolorna få vara kvar i de skolorna. Skolministern har också försökt att släta ut debatten genom att säga att de barn som i dag går i specialskolor ska få gå kvar där. Men det räcker inte, Ingegerd Wärnersson. Frågan handlar lika mycket om att de barn som kommer efter dem som avslutat sin skolgång i framtiden måste få gå i en specialskola. Dagens elever inser det, och jag tycker att det är synd att skolministern inte gör det. För oss på den borgerliga sidan råder det en bred enighet om att kommunernas kompetens när det gäller barn med funktionshinder måste förbättras och stärkas, eftersom de flesta barn med funktionshinder går där. Men jag ser specialskolorna som ett komplement till den kommunala undervisningen i hemkommunerna. Jag vill både ha en specialskola och en möjlighet att studera i hemkommunen. Jag ser inte den motsättningen mellan specialskolorna och en ökad kommunal kompetens som majoriteten gör. De barn som inte finner sig till rätta i sin hemkommun måste kunna välja att söka sig vidare till en specialskola. Vart ska de annars ta vägen? Det är en orimlighet att tro att landets 289 kommuner kan bli lika kvalificerade som man är på specialskolorna. Det är ju inte möjligt, och det är inte heller någon tidigare i debatten som har trott på det, framför allt inte barnen själva och de som arbetar i specialskolorna. Men socialdemokraterna tycker att specialskolorna sätter stopp för och förhindrar att man ökar kompetensen i kommunerna. På så sätt anser man att specialskolornas barn är ett hinder för landets totalt 1 100 barn som har funktionshinder. Jag tycker inte att dessa barn står i vägen. De har en rättighet som måste bli synlig. Fru talman! Integrationen i den kommunala skolan måste vara frivillig. Barn har en rättighet, inte en skyldighet att vara integrerade i den kommunala skolan. Ett barn är inte heller integrerat bara för att det vistas i samma lokal som andra barn, om det inte accepteras, kan delta i lekar, i ett socialt liv, i undervisningen eller i fritidsaktiviteter. Du är inte integrerad bara för att du sitter på en speciell post, på en speciell stol i en speciell kommun. Det som propositionen om elever med funktionshinder och skolministern missar är ju att segregation i vissa fall kan vara bra, speciellt för de elever som kräver extraresurser och en specialpedagogik. Det faktum att inte alla synskadade barn med multifunktionshinder går eller kommer att gå på Ekeskolan kan knappast vara ett argument för att inte ett enda barn ska få göra det. Fru talman! Eftersom man nu säger att de fasta skoldelarna ska bort har regeringen ett förslag om att barnen endast ska komma till ett resurscenter för en kortare eller en längre period - man pratar om "viss tid". För stärka resurscentrumet menar skolministern att de fasta skoldelarna måste stängas för att frigöra resurser. Men vad är vunnet med det? Ambitionen är ju alldeles för lågt satt. Vi måste se till att alla barn får de bästa möjligheterna att växa och utvecklas. Resurscentrumet är också beroende av en samverkan med en fast skoldel för att det ska fungera, och den vill skolministern stänga. När det gäller resurscentrumet har vi fortfarande inte fått något svar på frågan vad "viss tid" egentligen innebär. Det skulle vara intressant att få höra det i dag. Förr vissa elever - precis som tidigare talare här har sagt - kan det vara bra att under en kortare tid få komma och få specialundervisning. Men förslaget innebär ju en stor försämring för de barn som har de mest grava handikappen. Barn med autism måste finnas i en miljö där de känner sig trygga, där de kan gå årskursvis, där de får vänner och bekanta, där de hamnar i en trygg tillvaro. Skolministern har ju också talat en del i debatten om hur viktigt det är att utforma en skola för äldre funktionshindrade och en gymnasieskola för synskadade barn med funktionshinder. Men om det är så viktigt att stärka skolan för de äldre eleverna och att införa en gymnasieskola, hur kan det då komma sig att de yngre barnen inte ska få den möjligheten? Har vi inte varit överens om och kan vi inte se att det är just i de yngre åren som skolan är så oerhört viktig för den kommande utvecklingen? Vi i Centerpartiet vill ha kvar de fasta skoldelarna. Vi vill också bygga ut och se över om det kan komma till en gymnasiedel för att så många elever som möjligt ska få sin trygghet, en tro på livet och ett framtidshopp. Fru talman! Ibland funderar jag på vad regeringens mantra om vård, skola och omsorg innebär, för Ekeskolan handlar ju om alla tre sakerna. Det handlar om en vård, det handlar om en omsorg, det handlar om en skola. På något sätt blir det ju bara tomma ord som man för vidare genom det här mantrat. Jag blir ledsen och besviken. Vi är många som under en ganska lång tid, i alla fall det senaste året, har väntat på att regeringen ska komma med nya idéer och förslag inom skolområdet. Inte mycket har kommit. Varför inte ta chansen nu, skolministern, att kunna göra ett framsteg och visa att vård, skola och omsorg är viktigt? Fru talman! Skolministern har ju också en del kompisar inom socialdemokratin som har diskuterat förslaget om nedläggning av specialskolorna. T.ex. kunde jag i min hemtidning Nerikes Allehanda i går läsa en artikel av skolministerns kompis i kammaren Hans Karlsson, som också har stått bakom förslaget om nedläggningen av de fasta skoldelarna. Där säger han att skolan ska få vara kvar. Hur är det möjligt? Varför går man ut med dubbla budskap? Varför vågar man inte stå fast vid de principer och de förslag som man har lagt fram? Jag tycker att det är lurendrejeri. Jag tycker att det i slutänden är en respektfråga, respekt för att vi är olika. Det ska inte finnas en skola för alla. Det ska finnas en mångfald och alternativ, där det enskilda barnets behov är viktigare än varje princip som kommer fram. Det är när det enskilda barnet sätts i centrum som vi kan få en skola för lärande, en skola för alla. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 3 under mom. 5, för jag vill ge barnen valmöjlighet, möjlighet till utveckling och trygghet. Och jag hoppas att socialdemokraterna ändrar sig och också vill ge barnen den möjligheten.

Fru talman! Det är många elever med funktionshinder och deras föräldrar som verkligen önskar att barnen ska kunna bo hemma och gå i vanlig skola. För många människor har också utvecklingen de senaste årtiondena mot ökad integration verkligen inneburit något positivt. Många synskadade t.ex. har uppskattat att möjligheten till skolgång i hemkommunen har ökat. Folkpartiet har också varit positivt och pådrivande i den utvecklingen. Utgångspunkten för oss liberaler har hela tiden varit att människor med funktionshinder ska kunna få sådana resurser och sådant stöd att de kan leva ett självständigt liv och delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra människor. De ska i så stor utsträckning som möjligt kunna delta både i utbildning och i arbetsliv. Elever med funktionshinder ska naturligtvis ha samma valfrihet när det gäller både skolform och de friskolor som kan komma att utvecklas i framtiden. Människor tycker olika och föräldrars och elevers önskemål ser olika ut. Många hörselskadade t.ex. föredrar en specialskola med internat framför att gå i en vanlig skola. De får i en specialskola ofta helt andra möjligheter att träna och utveckla sitt teckenspråk än vad de får i en vanlig skola i hemkommunen. Få principer är så heliga att de kan tillämpas på alla människor utan undantag. Därför är det bra, fru talman, att oppositionen i sitt förslag låter specialskolan för hörselskadade vara kvar. Integration, vanlig skolgång och boende hemma är bra mål, men om dessa mål medför sämre skolgång, mindre frihet och minskade förutsättningar för vuxenlivet, då måste vi politiker vara beredda att mjuka upp principerna. I dag diskuterar vi en grupp elever med flerhandikapp, elever med hörsel och synskada kombinerat med språkstörning, rörelsenedsättning och kanske utvecklingsstörning. Jag vet inte hur många av oss som på nära håll har sett arbetet med elever som har multihandikapp. Jag har fått tillfälle att göra det vid några tillfällen. Har man sett ett barn som inte verkar ha någon som helst kontakt med omvärlden sakta utvecklas så att det till sist kan kommunicera kanske via datorn, tecken, tal eller skrift, upplever man att underverk ibland kan ske. Har man sett ett sådant barn med så dåliga förutsättningar ändå göra framsteg och lyckas i sin utveckling, inser man också att det är fråga om ett oerhört arbete för alla inblandade. Det behövs personal med specialkompetens, modern teknik, välanpassade lokaler och resurser - pengar. Dessa barn är dyra, fru talman, och de ska också vara dyra. Har ett barn haft oturen att födas med så svåra funktionshinder, är det vår mänskliga plikt att göra allt för att underlätta livet för detta barn. Jag kan inte tänka mig att regeringens förslag hjälper de barn som i framtiden skulle ha gått på Ekeskolan eller Hällsboskolan. Jag kan inte tänka mig att det blir bra för de här barnen ute i kommunerna bara för att riksdagen uttalar ordet integration. Om integration ska bli något mer än ett tomt ord, måste det finnas garantier för att elever med funktionshinder får bästa tänkbara skola i sin hemkommun. Folkpartiet anser att staten ska ha ansvaret för denna lilla grupp av elever som propositionen berör. Därför föreslår vi en handikappeng som följer eleven och garanterar hög kvalitet och likvärdighet i behandlingen, oavsett var föräldrarna bor. Med en statlig peng skulle man kunna säkra elevernas rätt att oavsett kommunens engagemang utnyttja de resurscentrum som regeringen talar om. Men att genomföra en avveckling av de specialskolor som nu finns utan att garantera resurser för dem som bäst behöver dem kan inte Folkpartiet acceptera. En avveckling av specialskolorna utan att återställa handikappreformen i sitt ursprungliga skick är också omöjlig. Den handikappreform som genomfördes med Bengt Westerberg som en stark drivkraft betydde oerhört mycket för många funktionshindrades vardag. Tack vare rätten till personlig assistent kunde handikappade människor bestämma mer över sin egen vardag. Tack vare den reformen kunde många handikappade delta i skola och arbetsliv på ett sätt som varit omöjligt förut. Nu har denna reform vartefter tiden gått urholkats av regeringen så att friheten för människor med funktionshinder blivit allt mindre. De har inte längre rätt till personlig assistent i vardaglig kommunal verksamhet som skola och utbildning. Jag ska ge ett exempel. Vid en genomgång i kunskapslyftskommittén angående funktionshindrades möjligheter konstaterades att en funktionshindrad får använda sig av en personlig assistent om han eller hon deltar i en hobbykurs på ett studieförbund. Däremot får personen inte utnyttja sin personliga assistent om han eller hon på samma studieförbund utbildar sig för gymnasiekompetens i engelska. Det är klart att utan självklar rätt till personlig assistent i skolan kommer inte idén om att integrera elever med funktionshinder att lyckas. Fru talman! Förslagen i propositionen är helt enkelt inte tillräckliga för att ge alla funktionshindrade elever möjlighet till ett självständigt liv. Förslagen ger inte en garanti för att de svårast funktionshindrade ska få lika bra skolgång som nu. Därför kommer Folkpartiet att rösta för vårt förslag om handikappeng med garanti för resurser till funktionshindrade. Vi kommer också att rösta för ett uttalande om återställande av handikappreformen. Och om detta inte bifalls tänker Folkpartiet rösta nej till avveckling av specialskolorna. Fru talman! Jag yrkar bifall till Folkpartiets reservation 4 under mom. 4 och 5.

Fru talman! Dagens debatt sätter målsättningen om att skapa en skola för alla på sin spets. Det handlar om de av våra barn och ungdomar som har ett eller flera funktionshinder. Det handlar om att stödja och utveckla rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet för alla. Det handlar om hur vi fullt ut kan anpassa skolans innehåll utifrån varje elevs förutsättningar, önskemål och behov. Våra ambitioner att skapa en skola för alla är ytterst ett led i att bygga ett samhälle för alla. Ett samhälle för alla är ett integrerat samhälle där människor har rätt till delaktighet och gemenskap. Vi har fortfarande långt kvar för att fullt ut nå de mål som vår handikappolitik och FN:s standardregler anger. Och arbetet med integration och normalisering måste fortsätta och utvecklas vidare.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 Dessa behov tillgodoses naturligt i de allra flesta fall i det nyfödda barnets familj, men kretsen utökas successivt allteftersom barnet växer och erövrar mer och mer av sin omgivning och därigenom också skapar fler och fler kontakter med vuxna och jämnåriga. Samhället ger på olika sätt erbjudanden om stöd till alla familjer för att främja barnens hälsa och utveckling. Barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer har samma behov som alla andra men dessutom specifika behov utifrån det aktuella funktionshindret. Det är därför angeläget att vi tillsammans med barnet och familjen kan göra de individuellt anpassade insatserna för vård, omsorg och skola till en väl fungerande helhet. Den planering som görs i skolan ska därför bygga på ett åtgärdsprogram som tas fram tillsammans med barnet, föräldrarna och de professionella från såväl skola som omsorgsverksamheterna. Jag menar att detta skapar förutsättningar för den verkliga valfriheten. Genom att samverka effektivt och väl ta vara på de samlade resurser och erfarenheter som vi i dag kan erbjuda skapar vi en oändlig mängd av kombinationer av lösningar. För mig ligger valfrihetens kvalitet i att kunna vara delaktig i alla de små vardagliga beslut som tillsammans skapar en fungerande helhet. Grundprincipen måste vara att de resurser och den kompetens som ett barn behöver ska komma till barnet och att barnet inte ska förflyttas till de platser där resurserna finns. Därför är det naturligt att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret. Men det är ett stort ansvar som måste delas mellan kommunerna, landstingen och staten. I dag är statens stöd snedfördelat, och det är det som utskottsmajoriteten med dagens förslag vill rätta till så att mera av statens medel går till att ge stöd ut till kommunerna. Om vi menar allvar med att lyckas med att nå integration och normalisering måste vi se att det är speciellt viktigt med de insatser som vi gör redan från barnets födsel och att det sedan följs upp med kontinuerligt anpassade åtgärder genom hela livet. Allt detta syftar till att ge de funktionshindrade frihet, självständighet och delaktighet i det samhälle som de väljer att leva i. För vi in alltför många särlösningar och segregerande åtgärder blir det allt svårare att tro att vi ska kunna lyckas bryta den alltför stora segregation som vi i dag har när det gäller vuxna funktionshindrade. När det gäller den sammanhållna skolan har den allmänna förskolan successivt växt fram. Den har en viktig uppgift i fråga om att lägga grunden för all framtida integrering av funktionshindrade i samhället i stort men även som en grund för den fortsatta skolgången. Det är där som många av våra värderingar och attityder grundläggs, såsom respekten för alla människors lika värde, förståelsen för de funktionshindrades situation och insikten om de möjligheter och kvaliteter som funktionshindrade kamrater har och som de kan delge mig. Fru talman! Den debatt som har varit kring utskottsmajoritetens förslag har i stort begränsats till att handla om de statliga specialskolorna och då speciellt den förändrade inriktningen av verksamheten vid Ekeskolan och Hällsboskoslan. Medierna och representanter för de borgerliga partierna har ofta fått det att framstå som att de barn som går där i dag genom ett enda klubbslag här i kammaren omedelbart skulle slängas ut från sina skolor. Det är tvärtom så att omställningen kommer att ske på ett sådant sätt att alla de elever som i dag går i dessa skolor kan slutföra den utbildning som de har påbörjat, vant sig vid och inrättat sig efter. Förslaget innebär att Ekeskolan och Hällsboskolan långsamt förändras vad gäller inriktning till att bli utvecklade resurscentrum för alla barn. De ska också återkommande kunna ta emot elever från landets alla kommuner under kortare eller längre tid för att ge dem specialpedagogiskt stöd, för att utreda dem och för att ge dem möjlighet att utvecklas. Men allt detta grundar sig på att det finns ett individuellt åtgärdsprogram som har tagits fram i samverkan och att det finns ett speciellt syfte. Den kompetens och det kunnande som den personal har som finns på de statliga skolorna och som har utvecklats under många år kommer därigenom alla de barn som finns ute i kommunerna till del. Utskottet anser att det är riktigt att i samband med detta sammanföra Tomteboda och Ekeskolans resurscentrum i framtiden. Men vi vill överlåta till den framtida styrelsen att avgöra organisationsform och lokalisering, allt i syfte att få en så rationell och effektiv verksamhet som möjligt. Fru talman! Resurscentrumen har en spännande och alltmer viktig uppgift framför sig vad gäller att bidra till en fortsatt utveckling av specialpedagogiska metoder och modeller. En ökad satsning på pedagogisk forskning inom området elever med funktionshinder kommer också att genomföras, och det kommer att satsas speciella pengar på det. Det finns ett stort behov av utveckling, systematisk uppföljning och dokumentation av de erfarenheter som vi har inom detta område. Jag ser också framför mig att det finns ett behov av att öka det nordiska samarbetet kring specialpedagogisk utveckling, vilket bör eftersträvas. I syfte att höja den pedagogiska kvaliteten och öka möjligheterna till individanpassning av skolsituationen avsätts särskilda medel för kompetensutveckling av personal ute i skolorna. Och det är viktigt att skolans personal på ett bra sätt kan ge elever med funktionshinder ett stödjande bemötande. På så sätt kan en positiv självbild och en tilltro till de egna möjligheterna skapas hos eleverna. Jag vill påpeka att jag har stor respekt och stort förtroende för den erfarenhet, det kunnande och den kompetens som personalen i dag har såväl i våra specialskolor som ute i alla våra grundsärskolor och träningssärskolor. Fru talman! Beslutet innebär en omfördelning av statens medel. Framför allt innebär det att pengar i större utsträckning används till att stödja kommunerna i arbetet med att ge de funktionshindrade eleverna en bra utbildning. Detta tillsammans med den ökade satsningen på kompetensutveckling och forskning samt de ökade statsbidragen till kommunerna för att höja kvaliteten i vården, skolan och omsorgen innebär totalt sett att resurserna till de barn som har behov av särskilt stöd ökar. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och som en sammanfattning av det som jag har anfört avsluta med att citera Bengt Lindqvist, FN:s specielle rapportör i handikappfrågor, som mycket tänkvärt konstaterat följande: "Målet integration når man genom medlet integration."

Fru talman! Torgny Danielsson säger att den här propositionen sätter frågan om en skola för alla på sin spets. Det är verkligen ett understatement. Det är precis vad det handlar om. Sedan handlar det om vilka slutsatser man drar av det. Sedan får jag veta att Socialdemokraterna anser att barn så långt som möjligt ska erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun. Då är min fråga: Vad är så långt som möjligt? Och när det inte går att erbjuda en elev den utbildning som den behöver, t.ex. ett gravt talstört barn, vart ska de då ta vägen? Vart ska föräldrar och skolor vända sig med ett gravt talstört barn? I utskottets betänkande behandlar vi problemet med stamning. Det är inte ett så gravt handikapp. Men vi vet att skolorna i dag inte längre hanterar stamningsproblemen. Få kommuner har kvar talpedagogerna. Vart vänder man sig om man har ett gravt talstört barn när ni har lagt ned den specialskola som finns? Vilken nivå kan anses vara anpassad utbildning? Jag tycker inte att det är tillräckligt att säga att handikappade barn ska erbjudas en anpassad utbildning. De ska ha utbildning av den absolut bästa pedagogiska kvalitet som går att åstadkomma. Där är det en stor skillnad mellan majoritet och opposition. Det är den frågan som ställs på sin spets. Vilket krav på professionalitet och kvalitet ska man ha när det gäller just de här barnen?
Fru talman! Alla partier har inte kraften eller modet att driva frågan om att skapa en skola för alla fullt ut. Det gäller att se de möjligheter som finns i att skapa en integration fullt ut. Det som ligger till grund för det förslag som vi nu tar upp är den utredning som kom att kallas för FUNKIS-utredningen. Vad jag förstår var Moderaterna med på båten i den utredningen. Där ställde man upp på de förslag som fanns. Med de förslag till olika stödåtgärder som föreslås där kan att man fullfölja den här linjen. Sedan vet Beatrice Ask mycket väl att vi ska ta vara på den kompetens vi har i Sverige i dag när det gäller språkstörda barn. Den största delen av den gruppen finns redan i dag ute i våra kommuner. De måste på ett bättre sätt få tillgång till den samlade kompetens och erfarenhet som finns i landet i dag. Men frågan är hur Moderaterna ser på detta. Hur många specialskolor vill ni bygga för den här gruppen handikappade elever?
Fru talman! Det är jag som ställer frågor här. Min fråga gäller var Socialdemokraterna sätter ambitionsnivån. Man säger att de flesta talstörda barn finns kvar ute i kommunerna. Vi vet att det är ett stort bekymmer att barn med stamningsproblem och andra talproblem inte får det stöd de behöver. Detta har rapporterats från Skolverket. Det framgår också av propositionen att detta är ett stort bekymmer. Vi har en, säger en, specialskola för dem som har de största problemen av den här sorten. Det handlar om kromosomförändringar och andra grava problem. Då är frågan: Var vill Socialdemokraterna att en fjortonåring som pratar som en bebis ska gå i skola? Var ska man få den professionella kompetensen? Den finns ju inte i kommunerna. Jag är rädd för att ni undergräver förutsättningarna att utveckla och utnyttja kompetens på det här området. Då finns det inte heller någon kompetens att delge alla de andra. Ni slänger ut barnet med badvattnet. Vi moderater har inte sagt att vi ska bygga specialskolor av alla möjliga slag. Vi har sagt: Låt oss värna dem som finns! Låt de berörda välja om de tycker att de klarar av detta hemmavid eller om de vill välja ett alternativ! Det är där skillnaden går. Vart ska man vända sig om man har ett barn som inte kan tala?
Fru talman! Redan i dag klarar vi många av de barnen. Men överallt finns det ju exempel på hur vi har en bit kvar för att nå upp till den ambition vi har. Det finns ingen anledning att ta ett av dessa exempel som visar att vi har behov av att skapa ett ytterligare stöd ute i kommunerna som ett exempel på att det inte går. Detta är en utveckling som vi själva måste vara med och styra. Genom att tala om vilken ambition vi har skapar vi också en viljeinriktning och visar att vi är beredda att öka de resurser som behövs ute i kommunerna. Men att man från början har den inställningen att det inte kommer att gå, måste ju innebära att man vänder på detta och säger att det måste finnas fler specialskolor. Den stora gruppen barn går ju trots allt ute på skolorna. Det är väl ändå inte bara de drygt 30 Valfrihet måste omfatta större delen av den persongrupp som vi pratar om här. Det handlar om 1 000
Fru talman! Torgny Danielsson sade att vi ska ha en skola med hög kvalitet för alla. Så långt som möjligt ska de placeras i hemkommunerna. Jag vill ställa en fråga till Torgny Danielsson. Ser Torgny Danielsson några som helst problem för de små landsortskommunerna, glesbygdskommunerna, med multihandikappade barn? Vart ska dessa barn ta vägen efter avvecklingen av specialskolorna? Är det social isolering som väntar dem? Eller har Torgny Danielsson något annat förslag?
Fru talman! Jag tycker att Erling Wälivaara än en gång understryker att vi skulle slänga ut de barn som finns där i dag. De barn som i dag har sina kamrater på en av dessa skolor har naturligtvis kvar sina kamrater och kommer att få gå kvar i sin utbildningen tiden ut - en utbildning som de har anpassat sig till. Med den utökning och den utveckling vi vill ha av resurscentrumen kommer dessutom fler elever, och även elever ute i glesbygdskommunerna, att få ta del av den specialpedagogiska kompetens som behövs. Jag har också en stor tilltro till att det ute i kommunerna finns stora förutsättningar för att skapa helhetslösningar kring varje barn. Då måste man utgå från var barnet finns och ta speciell hänsyn till varje enskilt barns speciella behov. Här i kammaren verkar det som om ni tror att vi politiker ska kunna tala om exakt vad en visstidsvistelse ska kunna vara. Då tycker jag att man har förlorat poängen. Visstidsvistelsen måste ju bygga på att man utgår ifrån den individuella åtgärdsplan och det program som finns och som har sin grund i vilka behov som det här barnet och den här familjen har, oavsett om de bor i en glesbygdskommun eller inte.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om att de barn som nu går på Ekeskolan och Hällsboskolan inte kommer att kastas ut. Men det är inte så lyckligt att det inte kommer att finnas multihandikappade barn i framtiden. Ingen vore gladare än jag om det vore så väl. Men jag tror inte att vare sig Torgny Danielsson eller jag kan garantera det. Jag tänker på de barn som kanske kommer om 10-15 år. Vart ska de ta vägen om de bor i en liten landsortskommun som säger att den inte klarar av att ge det här barnet en bra utbildning med hög kompetens? De klarar inte att ge barnet det hjälp det behöver. Jag kommer så till de resurscentrum som beskrivs i propositionen. Det talas där om "viss tid". Jag vill ställa frågan: Hur lång tid är det? Är det från förskoleåldern och ända upp till dess att man går upp i gymnasiet, eller vad?
Fru talman! Integration innebär för mig att man redan från födseln accepterar att vilket barn vi än pratar om - också ett multihandikappat barn - har det sin berättigade plats i vårt samhälle och kommer att ha det hela livet. Vi kan inte ha en handikappolitik för barn i förskoleåldern, en annan handikappolitik för barn i skolåldern, en tredje för gymnasieelever och kanske en fjärde för vuxna. I den utbyggnad som sker av förskoleverksamhet osv. jobbar vi från början med lösningar som innebär att barn integreras i kommunal verksamhet och att kommuner får det stöd som de behöver. Men i vissa lägen behöver elever tillfälligt vistas i resurscentrumens skoldelar. Jag säger än en gång att jag inte här i kammaren ska säga att visstidsvistelse är tre veckor och fyra dagar, eller vilket annat svar som efterfrågas, utan den måste utgå från det faktiska behov som finns, oavsett om barnet finns i en glesbygdskommun eller inte.

Fru talman! Det är det som jag säger att vi inte ska göra här i kammaren men som jag tycker att ni gör från den borgerliga sidan. Ni kräver att vi ska dra en gräns vid en viss grupp av barn för vilka vi inte kan överlämna förtroendet till kommunerna att ge skola, vård och omsorg. Det ska i stället vi här i kammaren göra. Vi ska utgå från att kommunerna inte kan ta det här ansvaret för vissa grupper. Vi vet att vi i dag ute i våra grund och särskolor har barn med mycket varierande antal handikapp.
Fru talman! Också jag tycker att det är jätteviktigt att vi stärker kommunerna, både allmänt och vad gäller resurser och annat i förskolan, men även att ha en tilltro till kommunerna, som Torgny Danielsson säger. Vad är det som säger att alla landets kommuner ska kunna bygga upp en så bra kvalitet och miljö som de här specialskolorna kan erbjuda? Vad säger att vi inte ska kunna bygga upp förutsättningar i kommunerna och ha kvar en valfrihet? Jag skulle också vilja kommentera det som Torgny Danielsson sade om ökat nordiskt samarbete. Det kan vara jätteintressant. Vi kan t.ex. titta på vårt grannland Norge, som för en tid sedan lagt ned sina specialskolor men upptäckte att detta, precis som vi befarar, inte fungerar så bra. Man har därför tagit tillbaka beslutet och genomför en specialskolereform.
Fru talman! Jag tror att det är ett feltänkande om man menar att det handlar om en bra lösning eller en bra miljö. Det kommer att finnas en mångfald av olika lösningar och olika miljöer som är bra just för ett visst barn. Vi har i dag en utbildningsdebatt, och det blir då lätt att vi fokuserar just på utbildningsdelen. En förutsättning för att man ska lyckas är att man klarar att se helheten kring barnet, både vilket omsorgs och vårdbehov som det har och vilken typ av specialpedagogisk träning osv. som det behöver. Det kan mycket väl ske hemma, och det är det naturliga. Centern har förespråkat en annan linje, nämligen att vi ska erbjuda plats i specialskola. Men hur många sådana här specialskolor vill Centern ha? Det säger ni inte. Ni kan inte nöja er med en skola. Om det ska finnas en valmöjlighet måste det vara fråga om mer än de 31 platser som Sofia Jonsson värnar om och som finns på Ekeskolan i Örebro.

Fru talman! Jag förstår att skolministern är väldigt bekymrad över den kritik hon har fått i medierna, men att skylla debatten och kritiken på tidningar och TV är väl ändå lite fel. Hade ministern inte skrivit sitt anförande i förväg utan i stället lyssnat på debatten så hade det också framgått att inte bara jag, faktiskt, har tagit upp många olika handikapp, både sådana som handlar om specialskolor och sådana som borde kunna hanteras på ett bättre sätt ute i skolorna. Jag vill direkt gå in på ett sådant problem, som inte Torgny Danielsson kunde svara på tidigare, och det handlar om talstörning. Vi vet och har bekymrat oss i utskottet över att skolorna inte hanterar stamning och enklare talsvårigheter. Nu meddelar skolministern att så långt som möjligt ska man få anpassad undervisning hemma, men jag skulle vilja veta: Vart vänder man sig med ett gravt talstört barn, när ni i majoriteten har lagt ned den enda specialskola som hanterat den typen av problem? Och vad tror skolministern konsekvensen blir för ett barn med grava talsvårigheter om det inte kan få komma till en riktig skola? Och hur mycket fortbildning är det ni tänker erbjuda kommunerna, om man nu ska skicka personal på kurs? Och tror skolministern, slutligen, att de här lärarna och andra som kan få åka på kurs på resurscentrum någonsin kommer upp i den kompetensnivå som specialutbildad personal vid de skolor som ni vill lägga ned faktiskt har i dag? Mitt tips är att det blir en kvalitetssänkning, och det är allvarligt.

Fru talman! Det har inte riktigt framgått av regeringens offensiv i den här frågan att den nu förordar utökning av antalet specialklasser. Det ska bli intressant att se programmet för uppbyggnaden av de här specialklasserna. Och det behövs nog, det tror jag, därför att hjälpen är underdimensionerad i förhållande till behoven. Vi moderater förordar inte startande av nya specialskolor. Men vi avvisar en nedläggning av de mest kvalificerade skolor vi har på två områden. Det är vad debatten nu ganska mycket handlar om. Den rapport som vi fått från Skolverket visar att kommunerna i dag inte hanterar "enkla" handikapp ordentligt, om vi får kalla det för handikapp. Ni vill relativt snabbt, får man lov att säga, avveckla den kompetens som finns. Frågan är då vart man ska vända sig. När man står där med ett språkstört barn eller ett barn med ett multihandikapp är det ingen tröst att veta att någon av de ganska få speciallärare som finns ska skickas i väg på kurs i två år för det barnet. På något sätt kapar ni den gren man sitter på, eller den öppning som finns. Det är lite fräckt att räkna upp barn på detta sätt som om det inte vore något problem. Dessa barn är oerhört viktiga. Det är säkert fler barn som skulle behöva hjälp. Men det är säkert fler barn i landet som kan vara i sin hemkommun därför att specialskolorna med den fasta verksamheten finns där som inspiration och kraft för det arbetet. Det har inte heller framkommit i propositionen hur resurscentren ska kunna bygga upp kunskaper utan en fast och vardaglig undervisning av den typ av barn som de hanterar.

Fru talman! Nu hör vi det dubbla budskapet igen. Vi kan höra hur skolministern säger: Skolan ska inte stängas. Vi har ju ett resurscenter som en del av barnen kan få gå på under kortare eller längre tid. I andra andetaget frågar sig skolministern varför vi som vill behålla skolan blir upprörda. De elever som går på skolan i dag ska ju få gå klart. Jag tycker att det är ofattbart att ett sådant dubbelt budskap kan komma ut. Varför sätter skolministern de barn som t.ex. går på Ekeskolan mot de barn runtom i landet som också behöver stöd och hjälp? Varför försöker man att skapa den motsättningen? Är det för att försöka vinna politiska poäng på kort sikt? Våga visa i vilken riktning ni vill gå! Ni försöker skapa en motsättning som inte är möjlig. Jag vill att Ekeskolan ska få vara kvar.

Fru talman! Jag vet inte riktigt hur man ska svara på ett sådant angrepp. Jag tycker att det är tragiskt att skolministern inte har andra argument än att attackera min ålder och i viss mån mitt kön. Det är också konstigt att skolministern försöker racka ned på det sättet och påvisa min partikamrats kompetens som satt i utredningen. Det var jag som blev tillfrågad i första hand att sitta i FUNKIS utredningen, men på grund av utlandsarbete hade jag inte möjlighet till det. Det är en konstig argumentation, Ingegerd Wärnersson. Jag tycker att Ingegerd Wärnersson ska ta sig i kragen och använda de riktiga argumenten och försöka att få till att Ekeskolan och Hällsboskolan ska få vara kvar för barnens bästa!

Fru talman! Skolministern sade att det inte är sant att skolan kommer att läggas ned. Det är fråga om hur man använder orden. Vad som är sant är att det inte kommer att finnas en fast skola för en elev som har flera olika handikapp, och det kommer inte att finnas en garanti för att den eleven får en bra skola hemma i kommunen. Regeringen skriver att alla kommuner ska ha huvudansvaret för alla barn. Det ska finnas tydliga och välmotiverade undantag, t.ex. för de hörselskadade. Jag anser att en elev med flerhandikapp, språkstörning i kombination med utvecklingsstörning, funktionsnedsättning, rörelsehinder osv. är ett välmotiverat undantag. Min fråga blir: Hur kommer ministern att kunna garantera att en sådan elev i hemkommunen får den speciallärare och den assistent han behöver? Hur kommer ministern att kunna garantera att kommunen verkligen kommer att skicka denna elev till resurscentret och utnyttja det? Regeringen säger nej till Folkpartiets förslag att ha en statlig ekonomisk garanti för att dessa elever ska få det stöd de behöver.

Fru talman! Vi anser att alla handikappade barn med grova funktionshinder, de som i dag utgör specialskolans målgrupp och en del där utanför, ska omfattas av en sådan här handikappeng. De exakta gränserna får naturligtvis dras upp efter en ordentligt genomarbetad utredning. Det finns ett antal flerhandikappade barn ute i landet, som Ingegerd Wärnersson säger. Alla får inte en bra skolutbildning.

Fru talman! Jag har tre korta frågor till skolministern. Skolministern sade i början av sitt anförande att grundprincipen är att de handikappade ska bo hos sina föräldrar eller i deras närhet. Jag vill veta lite närmare vad som åsyftas med "närhet". Innebär det i hemkommunen, i grannkommunen eller i regionen? Jag tror att detta är oerhört viktigt. För hur kommer kommunerna i framtiden att tolka ordet "närhet"? Kan de skicka handikappade elever från Karesuando ned till Kalmar därför att det är det närmaste stället de kan finna? Detta är alltså mycket viktigt. Jag har bara en kort kommentar om Ekeskolan och Hällsboskolan. Skolministern säger att kompetensen inte ska försvinna på dessa skolor - nej, det är för väl att den inte gör det. Men kan skolministern hålla med mig om att tillgängligheten för de rörelsehindrade enskilda eleverna i alla fall blir något begränsad jämfört med i dag?

Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick svar på en enda av mina tre frågor. Jag sade i mitt inledningsanförande att mycket av det som finns i det här betänkandet är bra och att jag inte anser det meningsfullt att debattera det som jag håller med om i propositionen. När det gäller de fristående skolorna vill jag bara tacka skolministern. När det gäller föräldrarnas önskemål är det helt klart att det, som i det här fallet, är Ekeskolan som bestämmer vilka som ska få komma dit. Men det beslut som vi fattar i dag innebär ju att inte ens Ekeskolan kan bestämma detta. När det gäller en funktionshindrad elev som är under 20 år och som behöver stöd och resurser begränsar kanske detta med viss tid intagningen till det här resurscentret. Jag skulle gärna vilja få svar på mina tre frågor. Den första är: Vad innebär "dess närhet"? Den andra frågan gäller den lagstadgade rätten till likvärdig utbildning när det gäller den Rh-anpassade gymnasieutbildningen. Sedan vill jag ha en kommentar om kompetensen.

Fru talman! Mycket är redan sagt i den här debatten. Det är i grunden väldigt positivt att en debatt som handlar om de funktionshindrade elevernas situation engagerar så mycket och så många. Det visar på den solidaritet, den empati och det engagemang som faktiskt finns runt om i vårt samhälle. Den debatt som under en tid har pågått med anledning av de förslag som vi debatterar här och nu har till väldigt stor del kommit att fokuseras runt förändringen av verksamheten vid Ekeskolan i Örebro. Det här har bl.a. medfört att en del av de andra förslagen har kommit att diskuteras i betydligt mindre omfattning. Det är synd, eftersom de förändringar som nu diskuteras rör en betydligt större grupp av elever. Redan nu finns det stora flertalet av de funktionshindrade eleverna ute i kommunerna, som tidigare talare har påpekat. I den allmänna debatten har det ibland kommit att framstå som om det rörde sig om en väldigt liten och till specialskolorna avgränsad grupp elever. Sanningen är att förslagen på många områden tar ett helhetsgrepp om den stora grupp funktionshindrade elever som det faktiskt rör sig om. Förslagen handlar sammantaget om hur vi ska utveckla arbetet med att ge de funktionshindrade eleverna möjlighet att leva, bo och vara delaktiga i hela samhället. Förslagen innehåller, som redan har framhållits, bl.a. satsningar på att öka kunskapen, satsning på forskning, en förändrad och samordnad stödorganisation och en utveckling av resurscenterverksamheten. Allt görs i syfte att utveckla och förbättra situationen för de funktionshindrade eleverna. Betänkandet Elever med funktionshinder har föregåtts av en ganska lång process, bl.a. med FUNKIS utredningen som bakgrund. En förändring och en utveckling av de förslag som fanns i utredningen har under resans gång skett. Många kloka synpunkter har tillförts, och de finns nu samlade i det betänkande som vi har framför oss. Det är i sammanhanget viktigt att se med ödmjukhet på frågorna. Den oro, de farhågor och de synpunkter som framför allt har framförts från föräldrahåll med anledning av de förändringar som föreslås ska naturligtvis tas på allvar. Det engagemang, den glöd, som visas är positivt. Att inte ta till sig erfarenheter, idéer och synpunkter är fel. Lika fel är det att av olika partitaktiska skäl i onödan skapa motsättningar. Det kan vara på sin plats att än en gång göra det tydligt att de elever som i dag får sin undervisning vid någon av de specialskolor som successivt avvecklas ska ha möjlighet att slutföra den utbildning som de har påbörjat och inrättat sig efter. Ingen elev kommer att tvingas att sluta på skolan. Syftet är att skolornas kunnande och kompetens successivt ska kunna komma fler elever till del. Betänkandet är dels en del i en utveckling av skolans arbete, dels - och det är viktigt - en del i en utveckling av den svenska handikappolitiken. Vad vi ska göra här är att vi ska ta steg för att forma en framtida skola, en skola som på ett bra sätt ska kunna möta de funktionshindrade eleverna och deras självklara rätt till en utbildning av god kvalitet och ett rikt liv. Fru talman! Alla ställer, såvitt jag förstår, upp på devisen "En skola för alla". Utifrån det perspektivet kan och bör man diskutera hur vi ska utveckla skolan och utbildningssystemet från en rad olika aspekter. En skola för alla - hur ställer det sig i förhållande till de ökade klassklyftorna? En skola för alla - hur ser det ut när man betraktar det utifrån en jämställdhetsaspekt? En skola för alla - hur ser det egentligen ut för våra invandrar och flyktingbarn? En skola för alla - hur stämmer det överens med utvecklingen av börsnoterade skolor? Utifrån våra olika värderingar drar vi olika slutsatser. Det finns säkert många tillfällen för oss att återkomma för att diskutera hur vi når en skola för alla. Den här debatten handlar till stor del om hur de funktionshindrade eleverna också ges möjlighet att bli delaktiga i en skola för alla. Det yttersta ansvaret för alla elever - då menar jag alla elever - vilar på kommunerna. Statens roll är att stödja kommunerna med kunskap, kompetens, resurser m.m. Men nu, när man ser att kommunerna inte når upp till de högt satta målen om att forma en skola för alla kan man se olika sätt att ta sig an problemet. Ett angreppssätt skulle kunna vara att man konstaterar att kommunerna aldrig kommer att klara av en del av de mest funktionshindrade eleverna. Det gäller kanske särskilt de minsta kommunerna. Det är orimligt att tänka sig att de skulle ha kompetens för att kunna möta elever som bara dyker upp en gång vart femtonde år. Lösningen måste i det här fallet vara att staten tar ett större och tydligare ansvar för den här elevgruppen. En fortsättning på det resonemanget leder till frågan hur vi ska hantera andra brister inom den kommunala skolan. Är det rimligt att staten tar ett större och tydligare ansvar för andra elevgrupper, t.ex. rörelsehindrade, dyslektiker och utvecklingsstörda? Hur stora statliga specialskolor med internat och riksintag behövs då? Det här synsättet leder i sin förlängning till just den segregering och isolering som handikapprörelsen envist och länge har bekämpat. Ett annat och från min synpunkt mer konstruktivt sätt att angripa problemet, dvs. att den kommunala skolan inte klarar av det uppdrag den har, skulle vara att det i En skola för alla är viktigt att elever med funktionshinder ges möjlighet att på samma sätt som alla andra elever bo nära sina föräldrar. Det är också viktigt att kunskapen, kompetensen och inte minst bemötandet verkar för delaktighet och gemenskap. Staten får i det perspektivet en stödjande och bistående roll. Genom utbildning, fortbildning, stödjande organisation, lagstiftning m.m. kan staten dela ansvaret för de elever som bäst behöver resurser av olika slag. Utgångspunkten måste vara att den enskilde elevens specialpedagogiska behov ska styra utformningen av skolans insatser. I det sammanhanget kan exempelvis de resurscenter som enligt förslagen ska utvecklas fylla en viktig funktion. Detta synsätt innebär också större möjligheter till ett gott stöd från kommunens sida den dag då skoltiden tar slut för den funktionshindrade. Då, om inte förr, måste kommunen ta ett stort ansvar, vare sig eleven gått i statlig specialskola eller i kommunal skola. Fru talman! Förslaget om elever med funktionshinder löser inte alla problem. Vänsterpartiet ser förslagen som ett steg mot att försäkra elever och ungdomar med funktionshinder en rätt till stöd, ge likvärdiga villkor och verka för en utbildning av god kvalitet. Förslagen ska naturligtvis ses i samband med andra förslag som rör de funktionshindrades rätt till delaktighet i samhället. Väsentliga delar i detta utgörs av de resurser som kommunerna har och en lagstiftning som garanterar rättigheter. Vänsterpartiet kommer, i motsats till en del av de partier som i dag kritiserar betänkandet, att fortsätta arbeta enträget för att kommunerna ska ges mer resurser och rättighetslagstiftningen på bl.a. handikappområdet stärkas. En hörnsten i svensk handikappolitik måste enligt Vänsterpartiet vara att så långt som möjligt erbjuda de funktionshindrade barnen möjlighet till en anpassad utbildning i hemkommunen och en rätt att i likhet med andra barn kunna bo hemma med sina föräldrar. Fru talman! Jag vill gärna avsluta med att ge en personlig vinkling på debatten här i dag. En del andra har gjort det. Det handlar om Kalle, i en av landets minsta kommuner, som för drygt tio år sedan var ute och cyklade på midsommarafton. Olyckan var framme, och Kalle skadades mycket svårt. Han svävade mellan liv och död under en lång tid. Kalle klarade sig men med mycket svåra bestående skador. Spasticitet, grava synskador, grava talskador och stora minnesluckor är några av de saker som kom och kommer att följa Kalle genom livet. När det blev klart att Kalle skulle in i skolan igen startade diskussionen ganska snart i kommunen om hur man skulle ordna det. Att man skulle ordna det var det aldrig någon tvekan om. Genom att snabbt ta rätt på den kunskap och kompetens som fanns i kommunen kunde man också snabbt få veta vad man behövde hjälp med. Alla berörda, dvs. även de utanför skolan, engagerades. En av de viktigaste frågorna var den om assistent. Genom samverkan och utbildning lyckades man ordna den frågan på ett bra sätt. Många var de gånger då kommunen behövde hjälp och stöd utifrån, t.ex. expertkompetens. Nästan lika många gånger hoppades man på en samordning av de resurser som fanns utanför kommunen. Resurserna och kunnandet fanns många gånger, men tyvärr alltför splittrat. Genom att ta ett helhetsgrepp lyckades i alla fall kommunen samla sina resurser och tillsammans med föräldrarna, och framför allt Kalle själv, se till att Kalle fick möjlighet till en bra skolgång på hemmaplan. Om man ska tala om en båda-vinner-strategi, som man ibland gör, är Kalle ett gott exempel på det. De klasskompisar som fick förmånen att följa Kalle genom skolan har getts en livskunskap och en människokunskap som man bara kan önska att alla elever fick. Naturligtvis finns det mycket som kunde ha gjorts bättre. Många var de som sade att det här går inte. En lärdom är att med en grundinställning, eller varför inte använda begreppet bemötande, hos hemkommunen och ett rätt utformat stöd utifrån går det att göra en skola för alla - en skola även för Kalle. Kalle är nu 21 år och har efter Rh-gymnasium och folkhögskola i Skåne valt att flytta hem till sin lilla hemkommun. Han har en trevlig lägenhet, praktiserar för närvarande i två företag och har tre assistenter som enligt honom själv fungerar bra. Visst är livet besvärligt för Kalle, men för det mesta trivs han. Jag pratade själv med honom senast i lördags och vet därför att jag får använda honom som exempel i dag - ett exempel på att det faktiskt är möjligt! Avslutningsvis menar jag att genom de förslag som finns i det här betänkandet görs det än mer möjligt för fler av Kalles sort runtom i landet att få rätt till en skola på hemmaplan, rätt till en skola för alla. Men detta yrkar jag bifall till utbildningsutskottets förslag.

Fru talman! Lennart Gustavsson beklagar sig över att debatten framför allt handlar om specialskolor och inte om de många elever som utredningen och även propositionen berör. Det är ju så i en demokrati att det är mest intressant att prata om det man faktiskt har olika uppfattningar om. Det är i andra system som man brukar ägna sig åt att prata om sådant som inte har någon betydelse. Vi är väldigt överens om nödvändigheten av att öka insatserna för information och annat visavi kommuner osv. Men eftersom debatten om de här specialskolorna är lite förvirrad har jag ändå två konkreta frågor som jag skulle vilja ha svar på. Efter att ha lyssnat på skolministern skulle jag vilja veta om Vänsterpartiet anser att Ekeskolan och Hällsboskolan ska avvecklas eller om de ska bli kvar. Vad är det som gäller i det förslag som ni nu gemensamt lägger fram? Skolministern hävdade ömsom att de skulle avvecklas, ömsom att de skulle bli kvar. Om jag förstod Lennart Gustavssons inlägg rätt anser han att specialskolor är ett hinder mot integration och delaktighet. Jag skulle alltså vilja veta: Vad är det som gäller i det som nu föreligger? Det andra jag vill veta är: Om jag har tolkat det hela rätt och Vänsterpartiet alltså anser att specialskolorna är något slags hinder mot integration och delaktighet, hur motiverar då Lennart Gustavsson att just hörselskadade och döva elever ska erbjudas utbildning i specialskola?
Fru talman! Vad som finns i förslaget är en avveckling av de fasta skoldelarna vid Ekeskolan och I stället pratar vi om en utveckling av resurscenterdelen. Den frågan anser jag mig därmed ha besvarat. Sedan var det en fråga om de döva och hörselskadade: Hur ser vi på det faktum att man behåller specialskolorna för den gruppen? Då vill jag påminna om att FUNKIS-utredningens förslag gick ännu längre. Man ville ha en kommunalisering även av skolorna för döva och hörselskadade. Under resans gång, vilket jag sade i mitt anförande, har man tagit till sig synpunkter och argument och landat på att specialskolorna för döva och hörselskadade behövs också i fortsättningen.
Fru talman! Det är inte ofta som Lennart Gustavsson och jag blir överens. Jag tror dock att den tolkning jag här fick, dvs. att det nu handlar om avveckling av den fasta skoldelen och utveckling av resurscenterverksamheten, är den som faktiskt gäller i propositionen. Så uppfattade i alla fall majoriteten i utskottet det. Därmed är inte heller det skolministern sade om att skolan blir kvar sant. Man kan få en viss utbildning på ett resurscenter, men det är ju inte en skola. Sedan är det intressant att man under resans gång har insett behovet av specialskola för döva och hörselskadade. De talstörda har väl då haft svårare att göra sin röst hörd. Det går nämligen inte att hävda att teckenspråket utgör skillnaden, eftersom gravt talstörda barn - och många andra handikappade med, för den delen - använder just teckenspråk för att utveckla sin kommunikationsförmåga. Jag konstaterar alltså att detta inte är något bra argument. Men det är naturligtvis intressant att notera att majoriteten ändå tog till sig något av den kritik som de ursprungliga förslagen möttes av. Det är i alla fall ett steg på vägen, men det är ingen logisk argumentation för att göra på det ena viset för en del och på det andra viset för andra. Det är en halvmesyr ni har åstadkommit.
Fru talman! Huruvida det är en halvmesyr, en nödlösning eller någonting annat vet jag inte om vi ska gå in och diskutera under den här korta repliktiden. Jag vill först bara kommentera detta med huruvida skolan blir kvar eller inte. Det är i så fall upp till ministern och upp till mig att göra denna tolkning av hur man vill se på det hela. Jag har gjort den tolkning som jag gjorde: Vi avvecklar den fasta skoldelen på Ekeskolan och Hällsboskolan. Vi går vidare och bygger upp en resurscenterverksamhet med möjlighet till visstidsvistelse. Sedan pratades det om de gravt talskadade barnen. En av anledningarna till att vi har landat i att Hällsboskolan ges en längre tid och att vi faktiskt gör mer - det finns medvetna satsningar på att öka kunskapen och kompetensen om just de gravt talskadade barnen - är att det där finns mycket att utveckla i fråga om kunskap och kompetens. Därför gör man en medveten satsning på det här, eftersom vi vet att vi där behöver bygga upp mer av kunskap.
Fru talman! Om man avvecklar en skola är det ju inte så mycket utrymme för tolkning. Det är klart att Lennart Gustavsson har rätt, den här skolan avrättas, jag menar avvecklas. Men man kanske också kan säga avrättas. När det gäller orden om utveckling av resurscentrum finns där naturligtvis många intressanta och positiva tankar. Problemet är att det i förslaget, såvitt jag ser, inte finns några som helst garantier för att kommunerna kommer att utnyttja dessa resurscentrum på ett likvärdigt sätt så att funktionshindrade i olika kommuner kommer att få likvärdig behandling. Eftersom Lennart Gustavsson tog upp alla insatser som är viktiga när skoltiden tar slut vill jag än en gång påminna om att handikappreformen har urholkats sedan 1997. Rätten till personlig assistent både i skolan och utanför skolan har minskat, och många funktionshindrade har fått gå tillbaka till de förhållanden som rådde före handikappreformen. Jag har inte hört det när vi har diskuterat handikappreformen i utskottet och jag har inte hört här i dag att Lennart Gustavsson eller Vänsterpartiet har några konkreta förslag som skulle förbättra de funktionshindrades garantier både när det gäller livet utanför skolan och i skolan. Det handlar om statlig garanti för finansiering. Det handlar om återställande av handikappreformen.
Fru talman! Jag tyckte att jag hörde att Ekeskolan skulle avrättas. Det tycker jag är en mycket grov överdrift när det handlar om ett förslag som faktiskt vill utveckla stödet till de funktionshindrade. Jag trodde någon gång att även Folkpartiet skulle våga gå före, skulle våga ta strid för frågor som rör en utvecklad och väl genomförd handikappolitik. Jag har faktiskt personligen blivit besviken därför att man inte har vågat göra det. Det är rätt att ersättning enligt nu gällande lagstiftning kan lämnas utifrån särskilda skäl. Det finns alltså klara möjligheter inom rådande lagstiftning som också fungerar i vissa kommuner. Socialutskottet valde att inte ta upp frågan i sitt yttrande över det betänkande vi behandlar i dag.

Fru talman! Jag tycker att det uttalade konkreta förslaget är en garanti, som exempelvis vårt konkreta förslag här i kammaren i yttrandet om återställande av handikappreformen, angående finansiell garanti för att ge barnen möjlighet att få den utbildning de behöver. Utan sådana konkreta förslag kan man inte som Lennart Gustavsson säga att man utvecklar. Vi har konkreta förslag för att utveckla möjligheterna för de funktionshindrade. Jag har inte hört några konkreta förslag från Lennart Gustavsson i dag.
Fru talman! För att återkomma till den centrala delen i Folkpartiets reservation vill jag peka på att den ju rör knytningen till en statlig handikappeng. Jag har läst och läst i Folkpartiets olika motioner och faktiskt inte lyckats hitta en fullföljning av de tankar som Folkpartiet har. Jag skulle bra gärna vilja ha en sidhänvisning till var jag kan hitta grundfilosofin och framför allt finansieringen samt vilken omfattning som ska gälla för en statlig handikappeng. Det vore jag mycket tacksam för att få av Ulf Nilsson.
Fru talman! Ni säger ofta att ni värnar om den svaga och den lilla människan. Ni kämpar för rättvisa. Jag har egentligen ingen anledning att misstro det, men sedan berättar Lennart Gustavsson om Kalle och hans tragiska olycka. I förbifarten nämner han att Kalle fick gå en Rh-gymnasieutbildning. Det var ju bra. Men med det förslag som nu föreligger kommer Kalle inte att ha rätten att läsa individuella program. Däremot kan Lennart, som är stor och stark, sportig och riktigt präktig, göra det. Ser Lennart Gustavsson någon orättvisa i att den lagstadgade rätten att få en likvärdig utbildning ställs på undantag?
Fru talman! Jag tackar för komplimangen om min storlek och min styrka. Den är något överdriven vill jag påstå, i alla fall styrkan. Frågan rör hur vi ser på det individuella programmet vid Rh-gymnasierna. Jag anser att om vi tillåter ett individuellt program vid Rh-gymnasierna finns en uppenbar risk att syftet förfelas. Jag vill samtidigt, Erling Wälivaara, peka på möjligheten till stödundervisning, som faktiskt finns redan nu, och möjligheten till bl.a. specialinriktad kursplan. Jag tror att det är viktigt att vi ser Rh-gymnasierna som en utbildning som innehåller kvalitet och att vi också ser de möjligheter som finns att stötta de elever som kommer in där.
Fru talman! Det finns möjligheter. Men Lennart Gustavsson säger att om vi tillåter detta finns en uppenbar risk. Jag frågade om Lennart Gustavsson ser att den lagstadgade rätten till likvärdig utbildning sätts på undantag genom det här beslutet.
Fru talman! För att tala kort ser jag inte den motsättning som Erling Wälivaara vill göra gällande i och med att vi har klara och tydliga möjligheter till stödundervisning, förlängd studietid och specialinriktade kursplaner i Rh-gymnasierna.

Fru talman! Miljöpartiet står alltså bakom den proposition som föreligger i dag. Vi var däremot inte med i själva utredningen. Där var Moderaterna, Folkpartiet och Centern med. Det är med lite förvåning som man lyssnar på debatten, därför att det förefaller som om de borgerliga partierna har en lite annorlunda uppfattning i dag än man hade i utredningen. Propositionen följer alltså utredningens förslag på de väsentliga punkterna. Debatten har pågått länge och jag har inte så väldigt mycket nytt att bidra med. Möjligen skulle jag, eftersom jag hör till de äldre talarna, kunna försöka ge ett litet perspektiv på frågan som rör ett lite längre tidsintervall. På 60-talet hade jag förmånen att arbeta inom psykologutbildningen som lärare i inlärningspsykologi och om barnutveckling. Där träffade jag en barnpsykiater som just hade slagit larm om förhållandena på de anstalter som då, i början av 60-talet, hade hand om vården och utbildningen av handikappade och utvecklingsstörda. Jag fick tillfälle att göra en resa och besöka flertalet anstalter i Sverige och i Finland. Finland valde jag därför att det var ett föregångsland. På grund av de stora krigsskador man hade haft under andra världskriget hade man där en stor grupp personer med olika skador, och rehabilitering och utbildning var en viktig fråga där. Det var ett föregångsland. Besöken på anstalterna visade, i dagens perspektiv, att man hade ett system för att ta hand om både elever med funktionshinder och utvecklingsstörda som var ett stort misslyckande. Man mötte s.k. anstaltsbarn, institutionaliserade och understimulerade i avsaknad av den hjälp som om de hade fått den hade betytt mycket för deras personliga utveckling. Målet på många anstalter var ett fortsatt anstaltsliv som vuxen. Mycket har ändrats sedan den tiden. Två saker har varit särskilt betydelsefulla. Den ena är medvetandet av betydelsen av att barn under sin utveckling och under sin skoltid får vistas hemma, träffa sina föräldrar i hemmiljö, delta i vardagslivet, möta grannar, vänner och kamrater, kan delta i fritidsaktiviteter i närheten av hemmet, ha en skola i hemmets närhet. Den andra är kompetens hos den personal och de lärare som ska ha till uppgift att stödja barnet under skoltiden och i dess utveckling. Medvetandet om att dessa två saker är viktiga är starkt i dag. Redan i slutet av 60-talet började den stora omställningen till det vi har i dag, dvs. att i närheten av barnens hemmiljö ordna förhållanden så att man kunde ha skolgång, vård och stöd i utvecklingen. Särskolorna och träningsskolorna inrättades. Särskolor finns nu i de flesta kommuner - i 187 kommuner och med 15 000 Sverige har varit ledande i den utvecklingen, och vi har varit drivande internationellt. Sverige låg bl.a. bakom utformandet av de standardregler som FN:s generalförsamling enigt antog 1993, där man deklarerar betydelsen av att barn med funktionshinder ska få sin skolgång i närheten av hemmet och ha möjlighet att vistas i hemmiljö - det som vi lite slarvigt kallar för integrering. Propositionen har ett stort fel, nämligen att den kommer för sent. Utvecklingen har pågått under mycket lång tid.

De resurser som vi har ska kanaliseras ut, t.ex. SIH och forskningsresurser på universitet, sjukhus osv. Omorganisationen hade behövts på ett tidigare stadium. Nu får vi den, och det är bra. Den är välkommen. Vi får tillfälle till att återkomma till diskussionen om organisationen många gånger. Det är inte tänkt att det ska ligga ett fullständigt organisationsförslag färdigt. Mycket av detaljerna måste utarbetas av experter i samråd med kommun och landstingsrepresentanter för att förslaget ska bli lämpligt och regionalt anpassat. Det viktiga är att diskussionen hålls levande, att frågan uppmärksammas på alla nivåer och att vi har en rullande uppföljning - som tydligt anges i propositionen och betänkandet. Även socialutskottet har påpekat detta. Vi får inte släppa frågan. Jag tycker, precis som Ingegerd Wärnersson, att det är lite synd att vi har fått diskutera Ekeskolan så mycket. Det är inte för att Ekeskolan är ointressant, men därför att det finns så stora och viktiga frågor i omorganisationen som vi borde ha fått höra fler synpunkter på. Jag tänker inte ta upp några av de inlägg som har varit tidigare, även om jag känner en stark vilja att bemöta en del av dem. Det har gjorts tidigare av Lennart Gustavsson och Ingegerd Wärnersson.

Fru talman! Vi kunde höra Gunnar Goude börja sitt anförande med att tala om gamla institutioner som fanns på 60-talet där barnen var instängda och understimulerade. Som vi har hört tidigare i debatten är jag relativt ung och kunde inte själv vara med och se hur det såg ut. Men det har ändå varit en positiv utveckling, och jag tycker att den ska gå vidare. Gunnar Goude säger att han tar ställning i frågan med utgångspunkt i integration. Det är bra att vi stärker kommunerna. Det är bra att vi ser till att funktionshindrade barn och andra funktionshindrade stärks i sin ställning i hemkommunen. Men om man har sin utgångspunkt i integration, är det då inte lika mycket segregering och lika lite integration för de specialskolor där döva barn och ungdomar går? Hur kommer det sig att Miljöpartiet kan säga ja till en proposition med den grunden?
Fru talman! Jag kan konstatera att mitt anförande hade en liten effekt, nämligen att vi kan vara överens om att vi kan konstatera att utvecklingen går åt rätt håll. Den har kommit lite i skymundan i debatten. Organisationsförslaget är i och för sig bra. Sedan går jag över till detaljfrågan. När det gäller de döva finns ett kommunikationsproblem som gör att integrationen är speciell. Man är hänvisad till teckenspråket. Det går inte att kommunicera med teckenspråk i den vanliga miljön. Personer kan inte teckenspråket. Vi har gjort bedömningen, naturligtvis med stöd av experter, att det är bättre för barnen att få vara tillsammans, utvecklas, lära sig teckenspråk och kommunicera med varandra, lärare och vuxna. Det finns ett negativt argument, nämligen att det inte går att ordna på annat sätt. Det måste man ha klart för sig.
Herr talman! Jag hör vad Gunnar Goude säger, men jag kan fortfarande inte förstå den skillnad han gör mellan grupperna. På Ekeskolan finns elever som i stort sett inte kan kommunicera. Lärarna och pedagogerna kan enbart förstå elevens vilja genom att barnet t.ex. använder ögonen på ett visst sätt eller att barnet använder sig av andningen. Det är det som är problemet. Jag vill se en ökning av möjligheterna för flertalet funktionshindrade barn i kommunerna. Samtidigt ska möjligheten för de gravt multifunktionshindrade barnen finnas att kunna gå på en specialskola och få den extrahjälp som behövs. Jag tror inte att kommunerna kan ge den extra specialkunskapen.